Herr talman! Herr Åsling säger i sin replik att det inte är socialdemokratin han anklagar för det som nu kallas underlåtenhetssynderna under åren 1973 till 1976. Det lät litet annorlunda i herr Åslings huvudanförande, där han talade om svåra och katastrofala misstag. Om mitt minne inte helt sviker mig var det enbart den socialdemokratiska regeringen som var måltavlan för hans kritik. Men det går inte ihop. Herr Åsling försöker nämligen samtidigt framställa det som om den socialdemokratiska regeringen under de här åren var helt maktlös och inte kunde påverka politiken. Jag kan läsa två meningar ur finansutskottets betänkande 1975/76:40 — finansutskottet stod då under ordförandeskap av Nils Åsling: ”Regeringen har tvingats lägga om politiken i sådan riktning att breda majoriteter i riksdagen kunnat lägga fast en expansiv ekonomisk politik med syfte att rädda den fulla sysselsättningen, förbättra offentlig service och investera i ökad produktionskapacitet. Riktlinjerna för denna politik, som präglas av en kombination av generella och selektiva åtgärder, har i hög grad grundats på centerns och folkpartiets förslag och motioner.” Vart tog den socialdemokratiska regeringen vägen, herr Åsling? Det var ju den socialdemokratiska regeringen som i herr Åslings huvudanförande var den verkliga boven i det här dramat! Nej, erkänn att det är svårt att skriva om historien — särskilt om den är dokumenterad, och det råkar den vara i riksdagens protokoll. Jag ställde en fråga till herr Åsling om sexpunktsprogrammet och om regionalpolitikens centrala roll. Det står ju i det här fina nya programmet att regionalpolitikens centrala roll skall vara att motverka regional överhettning, men jag blev inte klok på herr Åslings svar. Överhettning betyder ju att det råder överefterfrågan på arbetskraft, dvs. att det finns för många lediga jobb och för få arbetssökande. Är det framför allt detta som regionalpolitiken i framtiden skall motverka? Om det så att säga är resultatet av vad trepartiregeringen och den borgerliga majoriteten har tänkt ut måste jag, när herr Åsling påstår att den regionala balansen har förbättrats under den borgerliga regeringsepoken, ge herr Åsling ett allvarligt menat råd: Åk i sommar till Norrbotten, till Värmland, till Dalarna, till Ådalen. Där, bland tiotusentals arbetslösa, hittar herr Åsling resultatet av den borgerliga regionalpolitiken!

Herr talman!

Varför försöker man dölja detta? Det är ju det som jag riktar kritik mot socialdemokratin för. Och sedan är det ju ändå så att det citat ur finansutskottets betänkande som Kjell-Olof Feldt här högläste gäller en detalj. Men uppläggningen, förslagen, propositionerna och analyserna av den ekonomiska politik som låg till grund för besluten under jämviktsriksdagen var ju ändå den socialdemokratiska regeringens. Det fanns därför ingen anledning till att inte den regeringen skulle ta sitt ansvar. Och om den inte var mäktig det, skulle den ju ha avgått och sett till att det hade blivit någon annan som hade övertagit ansvaret. Socialdemokratin kan inte springa ifrån sitt ansvar för den ekonomiska politiken under åren 1973 till 1976. Man behöver alltså inte skriva om historien, utan man kan bara läsa den socialdemokratiska reservationen och se vilka luckor som där finns. Sedan säger Kjell-Olof Feldt att han inte förstår punkten 5 i vårt program — den om regionalpolitiken, att man genom en aktivare regionalpolitik skulle kunna motverka överhettning i vissa regioner. Är Kjell-Olof Feldt helt främmande för möjligheten att Nytta produktionen från överhettade områden till områden där lediga produktionsresurser finns? Genom att lägga ut jobb, genom att flytta tillverkningsenheter, genom att flytta kapitalet i stället för att Nytta arbetskraften kan man faktiskt dämpa överhettningen på de orter där det verkligen är problem och samtidigt nå den önskade regionalpolitiska effekten genom att öka sysselsättningen i undersysselsatta områden. Jag känner mycket väl till problemen i Norrbotten och Norrlands inland. De har ju under de senaste åren präglats av den strukturkris som den råvarubaserade basindustrin där har råkat ut för. Den krisen har inte den regionalpolitik som vi hittills har haft lyckats kompensera. Det är ett ansvar som vi säkert får dela på. Centern har inför denna kammare nyligen fört fram vissa förslag som högst avsevärt skulle ha förbättrat regionalpolitiken. Men de förslagen hade vi dess värre inte socialdemokratins stöd för.

Herr talman! Trepartiregeringen hade i ett svårt utgångsläge avsevärda framgångar med sin ekonomiska politik. Mot bakgrund av det meningsutbyte som herr Åsling och herr Feldt just har haft om hur man såg på detta utgångsläge vill jag gärna understryka att vi från moderat sida i ett antal omgångar redan på ett tidigt stadium — inte minst i den valrörelse som drevs 1976 — beskrev lägets allvar. Socialdemokraterna öser nu, som förr, sin galla över vad som under de åren gjordes. En bred allmänhet tar den kritiken för vad den är — uppgivenhet i avsaknad av ett hållbart positivt alternativ. Att den beskrivningen inte utgör överord framgår redan vid ett snabbt studium av "vad socialdemokraterna faktiskt har haft att säga under denna period om vad som bort göras. Man har varit motståndare till allt och det med motstridiga argument. Än anklagades regeringen för att göra för stora insatser för att få fart i ekonomin. Än anklagades regeringen för att göra för små insatser för att få fart i ekonomin. Ibland har det inte varit mer än knappt en månad mellan dessa oförenliga uttalanden, som t.ex. i december 1978 resp. januari 1979. Det enda som varit oförändrat är socialdemokraternas krav att kraftigt öka både skatter och offentliga utgifter. Den profilen på deras politik är klart synlig även i dag. Det är en förskräckande lång lista på skatter som socialdemokraterna velat höja under dessa tre år. Kronan på det verket är förslaget att nu införa en s.k. proms. Hade man fått gehör för sin politik, hade det, som jag tror att också Nils Åsling påpekade, inneburit att kostnadsnivån ute i näringslivet legat mycket högre än den nu gör. Tar man med i beräkningen att socialdemokraterna dessutom varit motståndare till de devalveringar som gjorts kan man se att vårt kostnadsläge i förhållande till utlandet med en socialdemokratisk politik skulle ha varit ungefär 25 26 högre än det är i dag. För att t.ex. Volvo skulle få samma kostnadstäckning som man har i dag hade man på exportmarknaden behövt ta ut ett 25 ?4 högre pris. Utländska textilvaror, för att ta ett annat exempel, skulle på den svenska marknaden ha varit 25 96 billigare i förhållande till svensktillverkade varor än de i dag är. Var och en kan själv göra sig en föreställning om hur det ekonomiska läget i landet skulle ha sett ut, om man hade tillämpat metoder som lett till sådana resultat. Arbetslösheten, för att ta någonting viktigt, skulle ha varit mycket omfattande. Kjell-Olof Feldt påstod att vi med en socialdemokratisk skattepolitik nu skulle ha haft ett 15-20 miljarder lägre budgetunderskott. Det är med förlov sagt en ytlig beräkning, där han fullständigt tappar bort de negativa verkningar som den politiken skulle ha haft på svensk ekonomi, sysselsättning, utveckling och konkurrenskraft. Dessa verkningar hade säkert lett till en katastrofal utveckling även på budgetsidan. Trepartiregeringen kunde under sin tid genomföra ofta motiga och besvärliga ekonomisk-politiska åtgärder i stor enighet. Den enigheten mellan de tre partierna består även i dag i stor utsträckning. Visst finns det olikheter i uppfattningarna, men de har tidigare kunnat bemästras, och jag tar för givet att det också fortsättningsvis skall vara möjligt att göra det, om man efter valet får möjlighet till regeringssamarbete. I det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar ger de borgerliga partierna uttryck för en samstämmig uppfattning om riktlinjerna för den ekonomiska politiken. I vad gäller de allmänna riktlinjerna för budgetregleringen finns dock två långa reservationer, den ena underskriven av centerpartiet och folkpartiet, den andra av oss moderater. Det bör dock påpekas att dessa långa reservationer är identiska, så när som på ett kort avsnitt som gäller skattepolitiken. Den passage i mittenpartiernas yttrande som börjar på s. 98 längst ned med orden ”Mot bakgrund av” och som slutar på s. 99 med orden ”olika former av bruttoskatter avvaktas” har vi velat ge en annan lydelse. Vad vi har att säga i stället börjar överst på s. 108 och fortsätter sidan ner t. 0. m. orden ”sundare utveckling av statens och kommunernas affärer”. Herr talman! Det framgår av utskottsbetänkandet att den stora skiljelinjen går mellan de tre borgerliga partierna å ena sidan och socialdemokraterna å andra sidan. Men även om det endast är ett kortare stycke i detta digra betänkande där de tre borgerliga partierna har olika uppfattning, så skal! det inte undanskymmas att det är ett viktigt stycke, eftersom det gäller skattefrågorna. Socialdemokraterna vill genomföra kraftiga skattehöjningar. Men även mittenpartierna uttalar sig i sådana ordalag att det framgår att man tänker sig skattehöjningar i höst för att på den vägen försöka minska budgetunderskottet. Vi kan inte ställa upp på ett sådant uttalande. Vi tror inte att detta skulle vara en så att säga ”ansvarsfull skattepolitik”. Det är klart att budgetunderskottet är oroande. Men att försöka ge sig i kast med ytterligare höjda skattesatser är inte något bra sätt att komma till rätta med detta underskott. Som vi förklarar i reservationen 5 är sådana höjningar förenade med allvarliga nackdelar. Dessa nackdelar har påpekats så många gånger att det borde vara obehövligt att upprepa dem. Men eftersom alla andra partier tycks vara inställda på skatteskärpningar måste man än en gång påminna om riskerna med en sådan politik. Arbetsviljan skulle skadas. Det är främst de höga marginalskatterna som har denna verkan, men man skall inte blunda för att även andra skattehöjningar skadar arbetsviljan. Exempelvis en momshöjning gör det mer lönande att genom deltidsarbete eller på annat sätt skaffa sig mera tid att i egen regi utföra ej skattebelagt egenarbete. Häromdagen utsände Björn Rosengren, ordföranden i Kommunaltjänstemannaförbundet, en protest mot att de höga skatterna gjorde det alltför olönsamt att ha heltidsarbete. Han sade: ”Det har relativt sett blivit för lönsamt att deltidsarbeta. Skatteskalorna måste ändras. Om skillnaden mellan att jobba heltid och deltid bara blir några fattiga tusen om året kan man förstå att deltid lockar.” SACO/SR gjorde tidigare i år en rundfråga bland sina medlemmar och fann att 31 "4 av samtliga medlemmar ville arbeta deltid. Många av dessa angav som skäl just att de fann det ”ekonomiskt meningslöst” att arbeta heltid. Det kan i och för sig vara trevligt med deltid, alldeles särskilt när man —-som skattesystemet verkar — knappast förlorar några pengar på att arbeta deltid i stället för att arbeta heltid. Men poängen, som skattehöjarna tycks förbise, är att statens och kommunernas inkomster sjunker när de enskilda människorna på detta och likartade sätt värjer sig mot de höga skatterna. För de enskilda människorna innebär det en inskränkning i den personliga friheten att begränsas i sin avvägning melian arbetstid och fritid av ett orimligt skattetryck. Det måste löna sig att arbeta. Alltmera deltid i stället för heltid är endast ett sätt, på vilket för höga skatter skadar lusten att göra en insats. Det skyhöga skattetrycket försämrar ekonomin för stat och kommun lika väl som för de enskilda människorna. De höga skatterna har också bromsat den ekonomiska utvecklingen i Sverige jämfört med andra länder under en lång följd av år. Skatteunderlaget har därmed blivit sämre. Detta är en viktig anledning till att budgetunderskottet är så stort som det är. Statens plånbok blir inte fet bara för att man höjer skattesatserna och gör skattetrycket hårt, om detta tryck håller nere människornas lust att arbeta, ta initiativ, utveckla företag och ta ansvar. Ytterligare skärpningar av skattetrycket skulle leda till ytterligare försämringar i ekonomin och därmed också för sysselsättningen. En andra huvudanledning till den dåliga budgetsituationen är att när ekonomin på detta sätt skadats har det behövts en lång rad brandkårsutryckningar för att försöka reparera skadorna. Staten har måst göra extra överföringar av pengar till hushållen, företagen och kommunerna för att dessa skall kunna klara sin situation sedan de väl betalt de skyhöga skatterna. Det är dessa transfereringar som har ökat rekordartat under senare år och som uppgår till mer än 60 ?6 av alla statsutgifter. Att detta fenomen behöver närmare uppmärksammas berör vi i reservation 6. Skulle man nu skärpa skattetrycket än mera, så uppstår det sannolikt av den anledningen snabbt behov av nya sådana statsutgifter för att försöka bota skadorna. Enligt vårt sätt att se är därför ett skärpt skattetryck ett dubbelt dåligt sätt att försöka förbättra statens affärer. Utskottsordföranden herr Molin frågade mig varför vi nu hade funnit det angeläget att uttrycka en egen mening i dessa frågor. Här har vi de bastanta anledningarna till att vi har funnit det mycket svårt att vara med på uttalandena från centerns och folkpartiets sida, som de facto går ut på att man tänker sig försök till skärpt skattetryck under hösten. Det finns också en tredje anledning, herr talman: Man måste vara medveten om att ytterligare skattehöjningar leder till att det inte blir någonting kvar, realt sett, att förhandla om i nästa avtalsrörelse. Redan beslutade förbättringar för pensionärer tar en stor del av produktionsökningen. Om stat och kommuner tar hand om resten i form av skattehöjningar — ja, då finns det inget kvar realt sett att förhandla om annat än inflationsprocenten. Försätter man löneförhandlingarna i en sådan situation att de har en omöjlig uppgift, kommer resultatet att bli stora kostnadsstegringar. Detta leder till ökad inflation, och det försämrar vår konkurrenskraft gentemot utlandet och därmed sysselsättningen. Vi har näraliggande erfarenheter av hur illa det då kan gå. Det var i själva verket en analys av detta slag som gjorde att vi under åren 1975 och 1976 så starkt varnade för den situation mot vilken man var på väg. Vi fick ju rätt den gången. Jag tycker det vore förvånande om de smärtsamma erfarenheterna från de åren redan har glömts. Man måste utforma sin skattepolitik så att man inte på nytt hamnar i en allvarlig kostnadskris. Särskilt socialdemokraternas förslag om kraftiga skattehöjningar i form av en proms skulle medföra att det inte blir någonting kvar att förhandla om i avtalsrörelsen. Visserligen skulle en sådan skatteökning inte ieda till några 7 miljarder i ökade skatteinkomster, som socialdemokraterna försöker att framställa det. Det skulle den inte ens göra om man bortsåg från alla de negativa sidoverkningarna, som jag har antytt här, av försök att på det sättet höja skattetrycket. Socialdemokraterna gör det väldigt enkelt för sig genom att bara glömma bort att promsen skulle vara avdragsgill vid beskattning. Redan det innebär i själva verket att hälften av de 7 miljarderna försvinner. Detta plus en del annat som har berörts tidigare här i debatten mellan framför allt herr Molin och herr Feldt antyder vilken ihålighet det faktiskt är i socialdemokraternas budgetalternativ. Men även om man tar hänsyn till de påpekanden som jag har gjort här kvarstår naturligtvis att införandet av en proms skulle medföra en högst avsevärd skärpning av skattetrycket netto. Det är ofrånkomligen enkel matematik att räkna ut att om man genomför en sådan skatteskärpning, tar man i anspråk hela förhandlingsutrymmet till nästa avtalsrörelse och bra mycket mer därtill. I finansdebatten den 28 februari i år gjorde Gertrud Sigurdsen några kommentarer till promsförslaget. Dessa synpunkter framstod då som en befullmäktigad uttolkning av vad Gunnar Nilsson hade haft i tankarna när han kort dessförinnan i en intervju hade framfört viss kritik mot promsförslaget. Fru Sigurdsen framhöll att en förutsättning för att en proms skulle kunna godtas var att det blev ”något kvar att förhandla om så att lönerörelserna blir meningsfyllda”. Jag vill ställa en allvarlig fråga till dem som nu anser sig vara så oerhört ansvarsfulla när de går omkring och yrkar på skattesatsskärpningar: Menar ni verkligen att det kommer att vara möjligt att uppfylla det krav som här har ställts och som är ett mycket rimligt krav från arbetsmarknadens sida, nämligen att det måste finnas något kvar att förhandla om? Det kommer inte att göra det, om man håller på och höjer skatterna. I den tidigare debatten har det vimlat av anklagelser fram och tillbaka om att man inte har diskuterat det ena och det andra. Jag kanske har fel, men jag tycker att detta är en oerhört central fråga. Kommer det med den nuvarande skattehöjarpolitiken, som alla andra utom vi talar för, att vara ett rimligt utgångsläge i de viktiga löneförhandlingar som snart skall börja? Det är en fråga som behöver besvaras. Det är faktiskt lätt att räkna fram detta, t.ex. med hjälp av långtidsutredningens material. Med införande av en proms eller någon annan form av skatteskärpningar blir det inte någonting kvar till avtalsförhandlingarna. Det är detta som gör särskilt socialdemokraternas skattepolitik så förunderlig. Den är särskilt förunderlig därför att socialdemokratin, som menar sig företräda LO-ledningen, borde vara särskilt intresserad av att det verkligen går att bedriva meningsfulla lönerörelser. Men ändå är man där, mer än någon annan, med extra stora skattehöjningar i färd med att göra avtalsrörelsen extra svår. För att använda ett uttryck som tidigare förekommit i diskussionen vill jag säga att det är obegripligt hur man skall kunna se detta som en ansvarsfull finanspolitik. Jag tycker tvärtom att det är en oansvarig finanspolitik att icke i tid vilja öppna ögonen för dessa uppenbara risker. Hade man gjort det under åren 1974, 1975 eller 1976, hade vi åtminstone till stor del inte behövt kämpa med de stora problem som vi sedan råkat ut för. Enligt vårt sätt att se måste man söka sig andra vägar i den ekonomiska politiken för att få ordning på affärerna. Vi moderater vill i stället inrikta oss på att åstadkomma lättnader i skattetrycket. Vi anser att en sådan politik skulle ha gynnsamma verkningar på de många människornas ekonomi och därmed också på landets ekonomi inkl. på statens affärer. Vi vill framför allt sänka marginalskatterna, och vi vill göra det utan att samtidigt höja andra skattesatser. När man resonerar om marginalskattesänkningar, talar de andra partierna om att sådana sänkningar behöver, som det heter, totalfinansieras. Men, herr talman, här måste något allvarligt tankefel ha uppstått. Jag vore tacksam om jag kunde få detta förklarat för mig. Om de höga marginalskatterna faktiskt har så skadliga verkningar som inte bara vi utan faktiskt också företrädare för andra partier påpekar, så måste det väl i rimlighetens namn ha en gynnsam verkan på landets ekonomi att sänka dessa marginalskatter. Och har det en gynnsam verkan på landets ekonomi, så är detta liktydigt med att skatteunderlaget ökar mer än det annars skulle ha gjort. Och har skatteunderlaget ökat mer än det annars skulle ha gjort, ja, då har dessa marginalskattesänkningar till en del varit självfinansierande. Då behövs inte denna mekanistiska låsning med någon sorts totalfinansiering. Det här tankefelet återkommer ständigt och jämt och även i det utskottsbetänkande som vi i dag diskuterar. Det vore intressant att någon gång få en förklaring på hur detta enligt ert sätt att se hänger ihop. Under budgetbehandlingen här i vår har det varit möjligt att vecka för vecka späda på statsutgifterna ganska mycket. Det ligger något motsägelsefullt i detta. Herr Mundebo som i januari, när han lagt fram sin statsbudget, gjorde TT-uttalanden och varnade företrädarna för de andra partierna för att försöka förgylla, som det hette, genom att komma med egna krav på utgiftsökningar, har sedan lagt fram propositioner om utgiftsökningar så att budgetens utgiftssida har ökat med 6 miljarder. Det intressanta är att dessa 6 miljarder har det uppenbarligen varit möjligt att fatta beslut om löpande utan att man gjort sig särskilda besvär att tala om totalfinansiering, ehuru det där faktiskt verkligen skulle behövas totalfinansiering, därför att dessa utgiftsstegringar knappast har den gynnsamma verkan som lägre marginalskattetryck skulle ha. Man kan förvisso diskutera hur stor den gynnsamma verkan av lägre marginalskatt är på skatteunderlaget och därmed på skatteinkomsterna. Det är högst rimligt att där ha olika uppfattningar. Men man kan inte förneka att sådana gynnsamma verkningar faktiskt finns utan att samtidigt underkänna själva argumenten för att sänka marginalskatterna. Bjurelkommissionen menade t.o.m. att man kan tänka sig ”att de positiva effekterna på nationalinkomsten blir så starka, att skattesänkningen blir helt självfinansierande”. Men eftersom det tar sin tid innan de gynnsamma återverkningarna av lägre skattesatser gör sig gällande, vågar vi moderater inte räkna med att lägre skattesatser kan genomföras på ett fullt så enkelt sätt. För att ändå genomföra dem utan att höja några andra skattesatser menar vi att man måste göra två saker. Först och främst bör sänkningar av marginalskatterna ske steg för steg så att de gynnsamma återverkningarna, som kommer successivt, hinner verka och därmed ge förutsättningar för nästa omgång av marginalskattesänkningar. Självfallet ökar det utrymmet, om man förenar en sådan skattepolitik med näringspolitiska insatser som i sig själva har en gynnsam inverkan på nationalinkomstutvecklingen. Så t.ex. menar jag att om herr Feldt bekymrar sig om att investeringsutvecklingen är dålig, så skulle ett alldeles utmärkt sätt att förbättra denna vara att sluta prata om löntagarfonder, vilket uppenbarligen upplevs som en ökad företagarrisk och därmed minskar investeringsviljan. Skall man, som herr Feldt gjorde, tala om behovet av ökad forskning och utveckling med någon större framgång, då måste man förena kraven med att det måste vara ökad kvalitet i hela utbildningsväsendet. Annars får man ingen forskning och utveckling, åtminstone inte någon forskning och utveckling som är värd namnet. Det är faktiskt så att för forskning behövs inte bara anslag här i kammaren, utan det behövs också folk. Det behövs personer som har en utomordentligt hög, kvalitetsbetonad utbildning. Annars blir det bara prat och inte alls någon forskning som hjälper upp utvecklingen i Sverige. Det andra man måste göra för att klara en sänkning av skattetrycket är att åstadkomma besparingar. Vi moderater har ansträngt oss under budgetbehandlingen att anvisa olika besparingar, och under vårens behandling av statsbudgeten har vi i olika voteringar röstat för besparingar på upp emot 3 000 milj.kr. Det motsvarar, såvitt jag förstår, ungefär vad socialdemokraterna skulle få in med sin proms, om man bortser från alla negativa verkningar som en sådan skattehöjning faktiskt skulle ha och tar hänsyn till att promsen, som ni förutsätter skulle inbringa 7 miljarder, är en avdragsgill kostnad så att nettointäkten blir mycket mindre. Vidare finns det, som vi framhåller i vår reservation, ett antal åtgärder därutöver som skulle leda till kraftiga besparingar.

Jag skall ge några exempel på omläggningar i politiken som skulle ge omfattande besparingar. Till att börja med fordras det att förslag från offentliga utredningar, i den mån de kostar något, kostnadsberäknas på ett verkligt sakkunnigt sätt, t.ex. av riksrevisionsverket. Det brister mycket i det offentliga utredandet på den punkten. På samma sätt fordras det mycket bättre kalkyler i propositioner för vad olika förslag kostar och då inte bara för staten utan även för kommunerna. För att komma till rätta med kommunernas affärer fordras att någon form av kommunalskattetak införs, samtidigt som man från statligt håll verkligen avstår från det lättvindiga sätt att fatta alla möjliga beslut som innebär fördyringar i den kommunala verksamheten. Den ofantligt dyra barnomsorgen kan förbilligas och förbättras genom att man inför mera valfrihet som avlastar trycket på utbyggnad av barndaghem. Därför föreslår vi att man inför en vårdnadsersättning. Kontrollen av bostadsbidrag, barndaghemsavgifter och sjukersättningar måste förbättras genom en avstämning i samband med den årliga deklarationen. Kraven att man skall ta anvisat arbete måste efterlevas bättre. Detta skulle öka produxtionen — skatteunderlaget —, minska AMS-utgifterna och troligen även minska långsiktiga kostnader av de svåra personliga skador som uppsrår om man går utan arbete och i stället lever på bidrag. Ett annat förslag är att varken stat eller kommun bör göra av med så stora pengarårligen på att socialisera verk. Den frågan har f. ö. diskuterats tidigare i dag här i riksdagen. Bostadspolitiken bör läggas om, så att de som så önskar får vidgade möjligheter att förvärva sin egen bostad även i flerfamiljshus. På så vis kan man få en bättre vård av bostadsbeståndet och sänka boendekostnaderna även på andra sätt. Verksamhetsmöjligheterna för privatpraktiserande tandläkare och läkare bör förbättras och inte inskränkas, bl.a. därför att detta ger en mera ändamålsenlig och för det offentliga billigare vård. Vägtullar på nya motorvägar kan övervägas för att ge resurser för en utbyggnad av trafiksäkrare riksvägar och förbättra underhåll av länsvägnätet, som nu släpar efter på ett dyrbart sätt. Kommun och stat bör lägga över verksamheter på öppen upphandling i stället för att alltmera vidga en dyrbar egen-regi-verksamhet. Yrkesutbildningen kan på ett billigare och bättre sätt ske i ökat samarbete med företagen. Lägre skattetryck, t.ex. på företagen i de regionalpolitiska stödområdena, minskar behovet av stora, snedvridande och på sikt förlamande företagsbidrag. Jag vill, herr talman, inte alls påstå att det är alldeles smärtfritt att genomföra dessa och andra besparingar. Men jag har velat göra någonting som jag tycker faktiskt till en del har saknats i debatten, nämligen tala om vad man konkret skall göra och inte bara låta orden marschera parad mot varandra. Det är inte helt smärtfritt att åstadkomma besparingar. Men om ni nu kommer upp i replik mot mig och försöker göra detta gällande, skall ni samtidigt svara på frågan: Är det så mycket mindre smärtsamt för de enskilda människorna att tvingas till ökade besparingar på grund av de skattehöjningar som framför allt socialdemokraterna vill driva igenom? Är det så mycket mindre smärtsamt? Är det lättare för de enskilda människorna att spara än det är för stat och kommun? Det är en högst rimlig fråga att ställa i dagens läge, när ni så friskt och frejdigt talar om ansvarsfull skattepolitik. För till sist är det som professorn i finansrätt i Uppsala, Nils Mattsson, har påpekat i en artikel: ”Det finns inte, kan inte finnas och kommer därför inte att finnas skatter som inte i sista hand drabbar de enskilda människorna.” Hur mycket man än trasslar med nya benämningar och begrepp så är det på det enkla viset. Därför måste också frågan ställas till Kjell-Olof Feldt och till dem som finner det så svårt att spara i den offentliga verksamheten och så lätt att höja skatterna: Vad är det som de enskilda människorna skall spara på?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

Herr talman! Jag kan i och för sig instämma i något av det resonemang som Staffan Burenstam Linder förde i fråga om nackdelarna med skattehöjningar. Men jag tror inte att det resonemanget kan användas när det gäller att klara de akuta statsfinansiella problemen. Vi säger ju i den reservation som folkpartiet och centern har gemensamt, att den nödvändiga minskningen av budgetunderskottet måste ske både genom inkomstförstärkande åtgärder och genom åtgärder som bromsar upp utgiftsexpansionen. Vi lägger till att för att så långt möjligt undvika skattehöjningar bör alla ansträngningar inriktas på besparingar och begränsning av utgiftsökningarna. Sedan frågar Staffan Burenstam Linder varför man talar om en totalfinansiering av marginalskattesänkningen, och han menar att det inte är nödvändigt. Får jag då påminna Staffan Burenstam Linder om att han själv och andra i den här debatten ju har sagt att en marginalskattesänkning behövs för att underlätta för de avtalsslutande parterna att nå fram till en reallöneförbättring. Om man menar att skattesänkningen har till syfte att bidra till ett positivt löneavtal, kan man inte rimligen samtidigt påstå att en sådan marginalskattesänkning är självfinansierad. Jag måste säga att jag också på andra punkter känt tveksamhet inför moderaterna när de gör anspråk på att föra en mer ansvarsfull finanspolitik. Det är visserligen riktigt, som Staffan Burenstam Linder sade, att moderaterna har föreslagit besparingar på statsbudgeten, men man har också föreslagit utgiftsökningar — till polisen, vägväsendet. Man har också avvisat de finansieringskällor som regeringen anvisade när det gällde omläggning av det kommunala skatteutjämningssystemet: förslaget om höjd stämpelskatt, förslaget om höjd oljeskatt, förslaget om barnomsorgsavgift för egenföretagare och ett utvidgat underlag i fråga om arbetsgivaravgiften. Det är visserligen riktigt att moderaternas alternativ till omläggning av det kommu nala skatteutjämningssystemet kostar betydligt mindre än vad majoriteten beslutade om, men det kostade ju ändå något, och moderaterna har inte någon kostnadstäckning alls. Det tycker jag inte kan karakteriseras som en ansvarsfull finanspolitik.

Herr talman! Timmen är sen, men jag måste hjälpa herr Burenstam Linder med hans bekymmer att förstå vad produktionsskatt skall tjäna till. Han frågade: Hur hög produktionsskatt skall vi ha? Det är bara att läsa vårt betänkande, varav framgår att produktionsskatten skall vara 3 "ov 1980. Staffan Burenstam Linder säger att detta tar hela lönehöjningsutrymmet i anspråk och mer därtill. Då måste man fråga: På vilka grunder anser sig Staffan Burenstam Linder veta att löneutrymmet 1980 är mindre än 3 ".? Jag har inte ens hört någon direktör från Arbetsgivareföreningen uttala sig så kategoriskt om förutsättningarna för 1980 års lönerörelse. Produktionsskatten innebär en ökning av kostnaderna i produktionen med 3 "b. Det är ett minskat löneutrymme — det är alldeles riktigt. Men samtidigt ger produktionsskatten oss möjlighet att sänka inkomstskatterna så att den genomsnittlige LO eller TCO-medlemmen får en ökning av sin inkomst efter skatt 1980 med ungefär 5 ”,. Om organisationerna skulle ha försökt åstadkomma samma förbättring av sina medlemmars standard genom kontantlönehöjningar hade det krävts lönehöjningar på ungefär 10 ”.. Där är förklaringen till att man genom en skatteomläggning kan medverka till både att kostnadsökningarna begränsas och att fackföreningarnas medlemmar, löntagarna, får en viss standardförbättring. Det har vi gjort tidigare, och det är alltså vad som avses att göras. Jag tycker att man kan jämföra detta med moderat-folkpartiförslaget, som avslogs häromdagen. Det ger i de normala inkomstlägena 2å 3 "» i förbättring av inkomsten efter skatt men mellan 5 och 10 ". för dem som tjänar mer än 120 000 kr. Den deklarationen har avgetts från LO:s sida att det skapar en helt omöjlig situation inför avtalsrörelsen. Vilka kompenserande lönehöjningar skulle krävas för att ge LO:s medlemmar åtminstone samma ökning av sina disponibla inkomster som de högavlönade i det här landet får? Herr talman! Det skorrar helt enkelt i öronen att höra moderaterna bekymra sig över fackföreningsrörelsens möjligheter att driva lönerörelsen. Moderaterna är inte ett dugg intresserade av att underlätta den processen, det visar de förslag som de har ställt. Inte heller är de intresserade av att sanera statens finanser. Deras intresse är — och det tror jag att också Björn Molin inser - att i denna valrörelse i kverulansens namn kunna utnyttja ett så insmickrande och långtgående skatteförslag som möjligt.

Herr talman! Av vad Staffan Burenstam Linder sade kunde man få intrycket att skattepolitiken är helt frikopplad från det stora budgetunderskottet och över huvud taget från den ekonomiska politiken. Så är emellertid inte fallet. Jag vill erinra Staffan Burenstam Linder om att vi i finansutskottet är överens om det sexpunktsprogram som vi har talat om tidigare. Där sägs i den första punkten att erforderliga skatteomläggningar skall ske i höst och i den andra punkten att nödvändiga inkomstförstärkningar skall ges en sådan utformning att lönerörelsen underlättas och sysselsättningen långsiktigt tryggas genom att näringslivets konkurrenskraft vidmakthålls — med andra ord att skattepolitiken skall ses som ett element inordnat i stabiliseringspolitiken. Jag hoppas att Staffan Burenstam Linder inte nu tar avstånd från vad han har varit med om att skriva i finansutskottet. Mot bakgrund av den ganska ensidiga diskussion som har förts här om skattepolitiken vore det bra om Staffan Burenstam Linder ville bekräfta att uppgörelsen beträffande sexpunktsprogrammet står fast för moderaternas del.

Herr talman! Det var ju mycket på en gång. Nils Åsling sade att han hade fått intrycket att jag förfäktade att skattepolitiken är frikopplad från ekonomin. Jag har en känsla av att det måste föreligga en missuppfattning. Min poäng är i själva verket att det finns ett intimt samband mellan skattepolitiken och hur ekonomin fungerar i en lång rad avseenden — arbetsvilja, utrymme för löneförhandlingar osv. Det var sådana samband som jag pekade på och som gav mig anledning att göra vissa iakttagelser. Jag förstod med förlov sagt, Björn Molin, inte alls varför det skulle behövas en totalfinansiering. Om marginalskattesänkningar i olika avseenden har gynnsamma verkningar — och det går lätt att hitta citat från politiker som har givit uttryck för den åsikten, t.ex. ur Ola Ullstens artikel i Dagens Nyheter häromdagen — då är det naturligtvis ett rent tankefel att sedan göra gällande att det finns något mekaniskt samband som gör att man nödvändigtvis måste ha en totalfinansiering. Jag har inte frågat Kjell-Olof Feldt hur stor promsen skulle vara; det var Björn Molin som förgäves försökte få ett svar på den frågan. Jag fattade det så att ni ville höja med just 3 96, och sedan är det med er proms som med galten Särimner: den kan slaktas många gånger och återuppstå igen. Den där promsgalten skall förbättra budgetbalansen med en massa miljarder. Och sedan skall den räcka till för att betala alla era överbud under vårriksdagen med ett stort antal miljarder, som Björn Molin pekade på. Dessutom skall den räcka för att täcka de inkomstskatteomläggningar som ni tänker er i höst. Jag tror att Björn Molin tidigare kallade detta för bluff, och det är väl ett ganska rättvist uttryck. Jag upprepar, Kjell-Olof Feldt, att det är hur lätt som helst att slå upp i olika kalkyler över ekonomin och se hur stort realt löneutrymme som finns. Jag gör gällande att om ni försöker införa en 3-procentig proms och drar in de pengarna till statskassan, kommer det inte att finnas kvar något realt utrymme för löneförhöjningar. Det kan finnas inflationsprocent att förhandla om, och det var därför som jag påpekade att det bara blir fråga om inflationsförhandlingar. Och sådana vore mycket olyckliga från ekonomins synpunkt och därmed från allas synpunkt. Det är därför olyckligt med er skattepolitik.

Herr talman! Jag fick inte något svar av Staffan Burenstam Linder på min fråga om moderata samlingspartiet står fast vid det ekonomisk-politiska sexpunktsprogrammet och dess skrivning beträffande höstens skatteomläggning samt finansieringen av densamma. I denna sena timme räcker det med ett rakt ja eller nej.

Herr talman! Det är för sent också för mig att i detalj upprepa vilka förslag till övriga inkomstförstärkningar och besparingar som vi under denna vår fört fram motionsvägen och som har samlats i vårt budgetalternativ. Men om herr Burenstam Linder är nyfiken, går det att läsa på. Beträffande herr Burenstam Linders senaste inlägg är inte annat att konstatera än att moderaterna anser att det är fullständigt riktigt och rättvist att den genomsnittlige LO-medlemmen får klara sig med en förbättring av sin disponibla inkomst med ett par procent, medan de som tjänar dubbelt eller tre fyra gånger så mycket skall ha en ökning som också den är tre fyra gånger så stor. Med er uppläggning av det skattesänkningsförslag som torpederades av riksdagen sätter ni framför allt LO:s men även stora delar av TCO:s medlemmar i den situationen att de, om de inte skall acceptera att inkomstklyftorna kraftigt vidgas i detta land, måste kräva lönehöjningar som går vida över de tre procent som produktionsskatten innebär. Det kan bli fråga om lönehöjningar på 15-20 ",. Lyssna någon gång på vad man säger från LO-håll, herr Burenstam Linder, när det gäller avtalsrörelsens förutsättningar! Men det struntar ni moderater i. Ni har helt andra syften med denna debatt. Det råkar bara passa er att framställa er såsom samhällsbevarare när det gäller förutsättningarna för att stabilisera ekonomin och lönerörelsen. Jag vill lägga till en sak, herr talman. Herr Burenstam Linder gjorde i denna talarstol ett uttalande som det är litet plågsamt att behöva lyssna på i en parlamentarisk demokrati, nämligen en uppmaning till den svenska arbetarrörelsen: Sluta prata om löntagarfonder och håll tyst! Nu tillhör det en demokratis frioch rättigheter att man får föra fram sina idéer och synpunkter. Det pågår faktiskt en seriös debatt om löntagarfonder, kapitalbildning och ekonomisk demokrati, som många andra än socialdemokraterna och LO deltar i, t.ex. TCO, folkpartiet och centerpartiet. T. o. m. näringslivet har engagerat sig i den diskussionen. Men modera terna deltar inte i denna seriösa debatt. De har engagerat sig i en ganska vulgär skrämselkampanj och skickar diverse s.k. företagareorganisationer före sig i den kampanjen. Låt mig ge herr Burenstam Linder eu råd tillbaka. Det skulle rensa den demokratiska atmosfären här om moderaterna gjorde ett försök att stoppa den kampanjen eller åtminstone göra den hederlig, så att människorna i detta ghet att bilda sig en uppfattning om vad olika rörelseriktningar står för. Skräm inte människorna från vettet! Det gjordes ett försök med det när det gällde kärnkraften. Det har herr Burenstam Linder fått sota för. Han blev av med handelsministerposten.

Herr talman! Staffan Burenstam Linder gör det misstaget när han diskuterar marginalskattesänkningarnas verkningar att han inte skiljer på de kortsiktiga och de långsiktiga verkningarna. På lång sikt tror jag det är alldeles riktigt att en marginalskattesänkning får positiva verkningar på statsfinanserna. Jag tror att om man sänker marginalskatterna, så stimulerar det människors arbetsvilja och kan också leda till bättre skattemoral. Det leder alltså långsiktigt till en förbättring av statsfinanserna. Kortsiktigt kan en marginalskattesänkning underlätta för de avtalsförhandlande parterna. Därför vill t.ex. TCO ha en sådan marginalskatteomläggning. Men man vill att den skall totalfinansieras därför att man vet att utan en sådan totalfinansiering leder en skattesänkning till ett ökat underskott i statsbudgeten. Vad vi nu kan konstatera i den här debatten är att både socialdemokraterna och moderaterna skiljer ut sig när det gäller kravet på en ansvarsfull finanspolitik. Socialdemokraterna har kraftiga överbud på utgiftssidan. Moderaterna har underbud på inkomstsidan. Det är i ingetdera fallet fråga om en ansvarsfull skatteoch finanspolitik.

Herr talman! Frågan från herr Åsling besvarade jag inte i första vändan därför att svaret är så självklart. Vi står ju fast vid vad som står i utskottsbetänkandet. Och där sägs bl.a. att skatteomläggningar inte skall genomföras f. n. utan att vi skall vänta till i höst. Det är bara ett enkelt konstaterande av faktum. Men vi tycker fortfarande att det hade varit avsevärt bättre att snabbt genomföra en marginalskattesänkning. Vi anser nämligen att en sådan behövs därför att de skadliga verkningarna av de skyhöga marginalskatterna är någonting som gör sig gällande även på kort sikt, herr Molin. Jag var mycket förvånad att höra att folkpartiet tydligen anser att en marginalskattesänkning får effekt bara i någon sorts mer avlägsen framtid — så avlägsen att det inte finns någon större anledning att nu ta hänsyn till de gynnsamma verkningarna av en marginalskattesänkning. Till Kjell-Olof Feldt: I diskussionen om löntagarfonder vill jag säga att de är ett hot mot investeringsutvecklingen. Det är mycket enkelt. I den diskussionen — häromdagen hade jag en interpellationsdebatt om detta som herr Feldt inte deltog i — är det mycket lätt att hela tiden framföra kritiska synpunkter som socialdemokrater i framskjuten ställning också framfört. Även synpunkten att löntagarfonderna är ett hot mot investeringsutvecklingen är det mycket lätt att hitta socialdemokrater i framskjuten ställning som framfört, bl.a. herr Wigforss. Sedan försökte Kjell-Olof Feldt göra gällande att jag i min diskussion skulle ha byggt på att LO nöjde sig med ett lägre procenttal än vad herr Feldt tyckte var bra. Men det måste ändå vara en ofrånkomlig logik i att om Kjell-Olof Feldt vill öka indragningen av pengar till statskassan från de enskilda människorna så får de realt mindre kvar. Annars måste Kjell-Olof Feldt göra oerhörda kullerbyttor i sin egen tankegång. Och detta är ju själva poängen från er sida. Ni menar att köpkraften är för stor och att vi måste minska den. Och det skulle vara vad ni kallar en ansvarsfull skattepolitik. Men det går faktiskt inte att rida på två hästar samtidigt.

Herr talman! Eftersom det sannolikt är sista gången Henry Allard och jag träffas i den här positionen vill jag begagna tillfället att personligen tacka honom inte för att han sitter här — det är han ju i motsats till kammarens övriga ledamöter tvungen att göra — utan därför att han alltid har lett våra öden här i riksdagen med objektivitet och med oväld. Nog sagt därom — mera lär sägas i morgon. Så till vad jag ville anföra när det gäller kvällens ämne. Herr talman! Vi befinner oss i många avseenden i en brytningstid, både historiskt och på kortare sikt. Historiskt sett är det den växande konflikten mellan alltmer församhälleligade produktivkrafter och privat ägande till produktionsmedlen som utmärker vårt land och vår tid. På kortare sikt sett befinner sig Sverige i övergången till vad som skulle vara en högkonjunktur i den växling av kris och uppgång som utmärker kapitalismen. De ekonomiska konflikterna åtföljs av allt skarpare ideologiska motsättningar. De egendomsägande och härskande klasserna fruktar för sin makt och sina intressen. De söker förgäves besvärja motsättningarna med politiska medel, avsedda att permanenta deras välde. En starkt reaktionär strömning gör sig gällande inom borgarklassen i en rad länder. Det gäller även Sverige. Under ansträngningarna att åstadkomma ett ekonomiskt uppsving kommer dessa reaktionära strömningar framför allt till uttryck i kamp för åtgärder, avsedda att hålla nere lönerna och öka profiterna. Svenska arbetsgivareföreningen framträder i denna situation som den politiskt samlande kraften på den borgerliga sidan. Vad de borgerliga partierna icke förmår, att utforma en gemensam politik, det klarar arbetsköparnas organisationer. De strör omkring sig propagandafraser och punktprogram. Ett av dessa kom häromdagen med posten till alla riksdagsledamöter, och jag tar upp det därför att där sägs i klartext vad de borgerliga partierna viskar här i riksdagen. En rad arbetsköparorganisationer med Arbetsgivareföreningen och Industriförbundet i spetsen har varit samlade i Jönköping och författat en resolution med bl.a. följande krav — översatta till vanlig svenska: Sänk lönerna. Öka vinsterna i företagen. Minska företagsbeskattningen. Lindra beskattningen av aktier. Bygg inte ut den offentliga sektorn, låt i stället människor gå arbetslösa. Slå vakt om Wallenbergs ägande och makt. Detta är huvudpunkterna i den borgerliga förkunnelsen. Denna brutala arbetsköparfilosofi sockras med falska påståenden om småföretagarnas möjligheter att göra sig gällande. Satsa på dig själv! — det är det evangelium som Arbetsgivareföreningen sprider till alla ungdomar. Tänk på dig själv, strunta i andra! — sådan är den borgerliga moralläran. Det är en skrämmande propaganda man bedriver. Vägen till lycka sägs man vandra, om man trampar på andra människors ryggar. Och dessa uppmaningar till individuellt lyckosökeri och bruk av övermänniskomoral blandas med påståenden om att det kapitalistiska samhället är så uppbyggt att de dugliga och ambitiösa alltid lyckas, medan de som går under är de odugliga, de som saknar ambitioner. Låter man bara marknadsekonomin fungera ostört, så ordnar sig allt till det bästa. De som förtjänar framgång vinner sådan, de övriga kan vi inte göra någonting för. Arbetslöshet och ekonomiska problem är bara produkter av ofullkomligheter som kan botas eller av politikernas klåfingrighet. Detta är också den filosofi som ligger till grund för regeringens proposition och det borgerligt dominerade finansutskottets skrivningar, och det är den filosofi vi har hört de borgerliga talarna förespråka här i kväll. Men till detta finns det en rad frågor att ställa, frågor som ställts av den socialistiska arbetarrörelsen alltsedan dess uppkomst och som i dag fortsätter att ställas av arbetslösa ungdomar och utstampade industriarbetare: Om det nu är så att flit och arbete leder till välstånd, varför blir inte lönarbetaren miljonär trots att han arbetar sig fördärvad? Om det nu är så att vileveri frihetens tusenårsrike, varför råder då kapitalets despoti i fabrikerna? Om det nu är så att vi lever i jämlikhetens och rättvisans paradis, varför kan då kapitalisten lägga beslag på de produkter som lönarbetarna gemensamt har tillverkat? Och om det nu är så, att vi lever i ett samhälle där allas egoism leder till samhällelig harmoni och det allmännas bästa, varför då dessa ständiga hot om företagsnedläggningar och arbetslöshet? Varför dessa ständiga krav på längre arbetsdag och högre arbetsintensitet? Varför denna ständiga kamp om de futtigaste ting, såsom kafferasternas längd och tvättmöjligheter på arbetsplatserna? Frågorna är citerade efter Mats Dahlkvists bok Att studera Kapitalet. Det finns ett socialistiskt svar på dessa frågor. Det är att det kapitalistiska samhället är ett klassamhälle, där profiten avgör vad som produceras och hur det produceras, ett samhälle som bygger på den ena människans utsugning av den andra, ett samhälle präglat av kriser, inflation och utslagning, ett samhälle där kapitalets och arbetets intressen står mot varandra. I detta samhälle är rättvisa och jämlikhet omöjliga. Detta insåg arbetarrörelsen på ett tidigt stadium. Den kastade därför av sig den liberala dräkt i vilken den några I den stora Sundsvallsstrejken 1879, vars hundraårsminne vi just nu firar, mötte sågverksarbetarna inte bara träpatronernas makt utan också den kapitalistiska staten med militär och kanonbåtar. Strejken slogs brutalt ned, men vad man inte kunde slå ned var arbetarnas kampvilja och nyvunna medvetenhet. Sågverksarbetarna och andra arbetargrupper insåg mer och mer att de inte kunde begränsa sig till att kräva bättre löner utan för att vinna framgång måste ställa kravet — med Marx ord — på hela lönesystemets avskaffande, med andra ord på en social ordning där arbetet var bestämmande och inte kapitalet. Arbetarrörelsen måste med ökad styrka föra fram sina socialistiska värderingar och ideal. Det är nödvändigt för att hjälpa de många ungdomar som nu saknar hållpunkter och klara målsättningar och därför kan falla offer för den reaktionära propagandan. Det är nödvändigt också därför att bara en planmässig politik, byggd på arbetarrörelsens utgångspunkter, kan lösa de alltmera skärpta ekonomiska och sociala problemen. De som i dag predikar den fria marknadsekonomins lära bör betänka att en återgång till en ren marknadsekonomi utan statliga ingripanden som ändrar marknadslagarnas spel bara är möjlig genom en fascistisk förtryckspolitik. I ett land har denna politik genomförts. Det är i general Pinochets och nationalekonomen Milton Friedmans Chile. Jag vill inte påstå att de som nu för ut den reaktionära borgerliga propagandan i vårt land medvetet syftar så långt, men det är dit spåren leder, om man fortsätter på den väg som Arbetsgivareföreningen nu propagerar för. Inte för inte är ett avgörande inslag i denna propaganda klagomål över de fackliga organisationernas verksamhet och deras krav på demokrati på arbetsplatserna. Kamp för solidaritet, rättvisa och frihet måste vara ledstjärnorna för arbetarrörelsens verksamhet. Därför måste det borgerliga dubbelspelet bestämt avslöjas. Statsminister Ullsten kan tala vackra ord om de liberala idéerna, men bockfoten sticker fram när han inför TCO:s kongress beskyller ungdomen för att vara arbetsskygg. Det är ett fegt och osakligt påhopp av folkpartiledaren, som redan effektivt bemötts av representanter för arbetsmarknadsmyndigheterna. Ungdomsarbetslösheten beror ju inte på att ungdomen inte vill ha arbete, den beror på att det inte finns tillräckligt med arbeten som erbjuds ungdomen. Och detta beror i sin tur bl.a. på den politik som regeringen Ullsten bedriver. Påhoppet på ungdomen är en oförskämdhet, som statsministern borde be om ursäkt för. Ungdomen bör i valet ge honom det svar han förtjänar. Regeringens politik motsvarar över huvud taget inte vad läget kräver. Det är en passiv politik, som sätter sin tilltro till att de kapitalistiska företagens verksamhet skall leda till blomstrande tider. Man vill inte förstå de förändrade förhållanden under vilka den svenska kapitalismen i dag har att verka. Industriproduktionen har redan ökat kraftigt under det senaste året, och bruttonationalprodukten väntas också växa. Men samtidigt kvarstår den stora arbetslösheten, och prisstegringen ligger långt över vad som under tidigare årtionden var vanligt. Ingen verklig högkonjunktur utvecklas, utan det blir ett uppsving utan tillräcklig växtkraft och utan tillräcklig underbyggnad. Detta betyder att uppsvingsfasen sannolikt blir kort, på motsvarande sätt som den varit det i Förenta staterna, och att nästa nedgång och kris inte ligger långt borta. Om den borgerliga politiken får fortsätta innebär det att Sverige går in i nästa krisperiod med utomordentligt dåliga förutsättningar. Det kommer att finnas en stor permanent armé av helt eller delvis arbetslösa. Den svenska kronans värde kommer att vara ytterligare försämrat. Statens skuldsättning, däribland också i utlandet, kommer att vara utomordentligt stor, vilket bl.a. drar med sig väldiga ränteutgifter, som tvingar till ytterligare upplåning eller skatteskärpning. Det är perspektivet vid en borgerlig seger i höstens val. Socialdemokraterna synes mera medvetna än de borgerliga partierna om de faror som hotar, men deras politik är inget verkligt alternativ. Den lilla skillnaden mellan socialdemokratisk och borgerlig politik är i själva verket en av de största farorna för arbetarrörelsen inför valet. Det är nödvändigt för hela arbetarrörelsen att starkare markera sin särprägel och sin profil. Arbetarrörelsen måste klart säga ifrån att den inte nöjer sig med att administrera det kapitalistiska samhället. Ett återupptagande av den socialdemokratiska politiken från före 1976 är ingen lösning på problemen. Den byggde på samverkan med kapitalet och medverkade till att skapa de nuvarande svårigheterna. Den politiken kan inte lösa dagens och ännu mindre morgondagens problem. Huvudlinjen i en ny politik måste vara kamp för att bryta storfinansens makt, inte samverkan med storfinansen. En sådan politik kräver aktivitet och rörelse av det arbetande folkets flertal. Det behövs också en ny regering, som utgår ur lönarbetarnas rörelse, som bygger på krafter ur arbetarpartierna, ur arbetarnas och tjänstemännens fackliga organisationer, en regering som för en radikal arbetarpolitik. I den vpk-motion som nu också är föremål för behandling har vi utvecklat några huvudpunkter för en sådan politik. Under den närmaste treårsperioden, dvs. under nästa valperiod, måste den bl.a. garantera: 300 000 nya jobb under perioden. Arbete, praktik eller utbildning till alla ungdomar. Samma rätt till utbildning, arbete och lön för kvinnor och män. Överförande av Wallenbergsimperiet i samhällets ägo under demokratisk kontroll. Avsättning varje år av 5 miljarder kronor till en samhällsfond genom beskattning av vinster och stora förmögenheter. Demokratiska frioch rättigheter för lönarbetarna på arbetsplatserna. Rösträtt för invandrare även i riksdagsval. Avveckling av kärnkraften påbörjas, satsning på varaktiga energikällor. Prisoch hyresstopp. Kamp mot monopolens grepp över priser och hyror. Bort med moms på maten. Hård beskattning av kapital och profiter. 300 000 nya och sanerade bostäder. 225 000 nya daghemsoch fritidshemsplatser. Sju timmars arbetsdag för alla. Nedskärning av de militära utgifterna med 2 miljarder kronor per år. Detta är vad som enligt vår mening borde kunna genomföras under nästa treårsperiod. Det är huvudpunkterna i vad vi anser måste vara handlings programmet för nästa regering. Det måste i sin tur följas av ett program för hela 1980-talet, inbegripande bl.a. sex timmars arbetsdag för alla, avveckling av kärnkraften, löntagarmakt på arbetsplatserna och demokratisk kontroll över det ekonomiska livet, avskaffande av diskrimineringen av kvinnorna på alla områden och övergång till en alternativ produktion, dvs. en produktion styrd av samhällets och människornas behov. Detta är raka motsatsen till den låt-gå-politik som den borgerliga regeringen tillämpar och som leder ännu djupare in i en återvändsgränd. Det är en politik som går direkt på de avgörande uppgifterna — att skapa jobb åt människorna och stoppa inflationen. Om man invänder att det är en dyrbar politik som kostar mycket pengar så svarar vi: Det finns inget större slöseri, inget mera dyrbart i ett samhälle än att tvinga människor att gå utan arbete. Det lönar sig alltid ur samhällets och människornas synpunkt att ge alla medborgare möjlighet till ett produktivt och meningsfullt arbete. Hur många nya arbeten hade man inte kunnat skapa om man använt alla de miljarder, som under de senaste åren gått ut i gåvor och subventioner till de privatkapitalistiska företagen, för att i stället direkt skaffa nya jobb. Nu har pengarna i stället samlats i företagssektorn och bildar ett överskott på likviditet, som t.o.m. bekymrar budgetoch ekonomiministern Mundebo. Dessa miljarder i överskott måste, såsom föreslås i vpkmotionen, på olika vägar dras in till statskassan och sättas in för att skapa nya arbeten. När de borgerliga partierna kom i regeringsställning tvingades de av själva den ekonomiska utvecklingen, liksom av trycket från arbetarrörelsen, att överge sin socialliberala ideologi. Samma partier som i 1976 års valrörelse hade talat varmt för att avveckla alla statsingripanden i ekonomin vidtog nu statliga åtgärder som till sin omfattning vida överskred vad den socialdemokratiska regeringen hade åstadkommit. Men det är med de borgerliga partierna som Karl Marx skrev om den engelska högkyrkan. Liksom denna hellre förlät ett angrepp på 38 av sina 39 trosartiklar än på en trettioniondel av sina penninginkomster, så överger den svenska borgerligheten hellre sin socialliberala ideologi än den avstår från att driva en klasspolitik som sänker lönerna för arbetarna och håller uppe vinsterna för företagen. De statliga åtgärderna har i själva verket varit ett led i kampen för försvaret av kapitalets intressen och ett av villkoren för den svångremspolitik som härstammar ur Gösta Bohmans garderob men som fortsatts också under folkpartiregeringen. Historiens dialektik är emellertid sådan att även med dessa åtgärder har borgerligheten bidragit till produktionens församhälleligande och därmed till att gräva sin egen grav. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen nr 2690, yrkande 4, och bifall till det särskilda yrkande som utdelats till kammarens ledamöter, nämligen 2) att godkänna de allmänna riktlinjer för budgetpolitiken som förordas i motionen.

Herr talman! När trepartiregeringen tillträdde hösten 1976 befann sig praktiskt taget hela det svenska näringslivet i en akut kris. Orderstocken i tillverkningsindustrin hade börjat falla redan i februari 1974. Företagen satt med överfulla lager som inte kunde säljas eftersom de svenska varorna blivit för dyra. Industrins produktion måste dras ner. I själva verket nådde den sin topp redan i januari 1975. Exporten försvagades, underskotten mot utlandet växte och därmed utlandslånen. Medan världshandeln steg med hela 12 96 1976 stod den svenska exporten nästan helt stilla. Hela branscher hamnade i kris; först rederinäringen, sedan varven, ståloch massaföretagen, så småningom även verkstadsindustrin. Allt fler jobb hotades. Antalet lediga platser nådde sin högsta punkt i april 1975, sedan gick det ganska brant utför. Obekymrade av allt detta ökade vi den privata konsumtionen i Sverige med 4 96 i genomsnitt under åren 1974-1976. Vi ökade lönekostnaderna med 40 96 på två år och levde länge med en klart övervärderad krona. Vi behöver inte nu gå in på vems felet var att vi hamnade i de här svårigheterna. Bakgrunden fanns i problem i världsekonomin efter oljekrisen. Till det kom egna åtgärder. När krisen skapades satt en socialdemokratisk regering. Kring tanken att Sverige skulle brygga över den internationella nedgången rådde dock mycket bred politisk enighet. Viktigare att granska efter en treårsperiod är därmed vad den nya regeringen valde för väg ut ur krisen och i vilket läge vi i dag befinner oss jämfört med om vi följt den socialdemokratiska oppositionens recept. När ett land hamnar i en så svår ekonomisk situation som den Sverige befann sig i hösten 1976 finns ingen smärtfri väg ut. Det fordras beslut som kan kännas besvärliga för stunden men som är nödvändiga för framtiden. Vi har heller aldrig dolt att vissa uppoffringar måste göras. Ingen har behövt dra särskilt hårt i svångremmen, men många har fått nöja sig med ungefär oförändrad standard. När vi nu ser resultatet kan vi konstatera att den återhållsamheten inte har varit förgäves. Den har bidragit till en anmärkningsvärd återhämtning i Sveriges ekonomi: ”Den senaste tidens utveckling har skapat ett fundamentalt gynnsamt läge för en återgång till en varaktigt ökad realinkomst.” Så skriver OECD om den svenska ekonomin i sin senaste rapport. Vi konstaterade i trepartiregeringen att det centrala problemet var att Sverige kommit för högt i kostnader och priser jämfört med andra länder. Det var framför allt därför vi förlorade på både exporten och gentemot importen på den svenska marknaden. Därför använde vi 1977 för att rätta till denna grundläggande svaghet i den svenska ekonomin: Vi genomförde under 1977 devalveringar som gav den svenska kronan en riktigare kurs och sänkte priserna på svenska varor i förhållande till varor från andra länder. Vi utträdde ur valutaormen, så vi slapp bindningen till den västtyska marken. Vi förenade devalveringarna med en viss åtstramning, bl.a. genom höjd moms. Vi avskaffade den allmänna arbetsgivaravgiften i två steg, vilket ytterligare bidrog till den nödvändiga kostnadsanpassningen och dämpade inflationen. Sist, men inte minst viktigt, fick vi ett solidariskt uppträdande från parterna på arbetsmarknaden, vilket resulterade i ett måttfullt tvåårigt löneavtal. Vilken var då den socialdemokratiska oppositionens bedömning av läget och vilket recept hade man för att ta sig ur krisen? Svaret är lätt att sammanfatta. Man förnekade från socialdemokratiskt håll hela utgångspunkten för regeringens politik. Kostnadsproblemet existerade, sade man, bara i regeringspartiernas föreställningsvärld, inte i verkligheten. Man sade därför konsekvent nej till allt som regeringen föreslog. En strukturfond på till en början 750 milj.kr. var det allt förlösande socialdemokratiska receptet. Vi behöver nu inte längre spekulera om vilken analys och inriktning av den ekonomiska politiken som har varit den riktiga. Verkligheten har gett svaret. Genom de åtgärder som sattes in, framför allt devalveringarna, har Sveriges ekonomi steg för steg förts ut ur krisen. Ganska snart började företagen få in order. Från sommaren 1978 kunde vi också notera en uppgång i produktionen. Sedan vintern 1978-1979 har antalet lediga platser ökat mycket snabbt. Nu börjar också investeringarna att öka. 1979 kan bli ett av 1970-talets bästa år.

Det här är de bedömningar som man nu kan göra, men till vilka man naturligtvis måste foga en reservation för vad som kan hända med läget på oljemarknaden. Det här är bra, men vi skall inte tro att det för den skull betyder att vi nu kan se fram emot någon ny guldålder för svenskt näringsliv och svensk ekonomi. Vad vi kan konstatera är bara att de tämligen måttliga uppoffringar som svenska folket fått stå ut med under en tid har medverkat till en snabb uppgång i den svenska ekonomin. Den uppgången skapar hyggliga förutsättningar för oss att ta itu med de långsiktiga ekonomiska problem som vi fortfarande har framför oss. Med den socialdemokratiska politiken hade vi fortfarande varit kvar i krisen. Finns det då något fog för påståendet i den socialdemokratiska reservationen till finansutskottet om att den återhållsamhet som jag här talat om medvetet skulle ha fördelats på ett orättfärdigt sätt, att vi lagt ”tunga bördor på utsatta grupper”, att politiken lett till ”växande klyftor i samhället”, att högre inkomsttagare och kapitalägare gynnats på andra gruppers bekostnad? Nej, herr talman, det finns inget fog för dessa påståenden. Det var visserligen just det här som enligt socialdemokratins propaganda skulle hända om vi fick en icke-sociaiistisk regering i det här landet. Pensionärer, barnfamiljer, arbetslösa och andra grupper som behöver vår solidaritet skulle lämnas i sticket. Så har det låtit från socialdemokratiska talarstolar i årtionde efter årtionde. Ekot dröjer sig kvar i det utskottsbetänkande som vi diskuterar nu. Men det är påfallande suddigt och oartikulerat. När de gamla agitationsteserna nu skall beläggas saknar man bevis i den politik som man hotade med. Och vad värre är, de fakta man har till hands visar en verklighet motsatt den man behöver för att fullfölja den gamla invanda kampanjen. Vad som har hänt är i själva verket att stödet till de eftersatta grupperna har ökat, att standarden för de yrkesaktiva — om man räknar in lön och förkortning av arbetstider — har varit ungefär oförändrad, medan företagarinkomsterna har minskat. Pensionsinkomsterna t.ex. har ökat med 18 96 netto efter skatt och inflation under åren 1977-1979, delvis därför att pensionärerna blivit fler. Men det har också funnits utrymme för en ökning av pensionsinkomstens reala köpkraft. Beskattade förmåner som sjukpenning och föräldrapenning har ökat realt med 1496 under samma tid. De obeskattade förmånerna, bl.a. barnbidragen, har ökat i värde med hela 20 96. Löntagare i allmänhet har fått nöja sig med ungefär oförändrad standard, när man, som jag sagt, tar hänsyn till värdet av den femte semesterveckan och andra förkortningar i arbetstid. Däremot har kapitalägare och företagare kraftigt minskat sina inkomster de här tre åren. Driftöverskotten i rörelse, jordbruk och skogsbruk har efter skatt realt minskat med 11 96 under perioden. Kapitalinkomster m.m. har efter skatt minskat med ca 13 26. Denna dåliga vinstutveckling är i och för sig inget positivt för den svenska ekonomin i dess helhet, men den kastar onekligen ett visst ljus över talet om att ”kapitalägarna” skulle ha gynnats. Det här innebär i sammanfattning: De friska och aktiva grupperna har fått hålla tillbaka sina anspråk under ett par år, så att vi har fått resurser för att hjälpa pensionärer och barnfamiljer. De som har jobb har fått avstå en del i privat konsumtionsökning. Därigenom har vi fått resurser för staten att hjälpa dem som drabbats eller hotats av arbetslöshet. Ibland kallas det här för ”rundgång” , men jag hade aldrig trott att man från socialdemokratiska utgångspunkter skulle kalla den här sortens politik för orättfärdig. Tydligen menar man på socialdemokratiskt håll att det orättfärdiga skulle ligga i att inte alla har fått det bättre. Men detta hade i så fall krävt en helt annan ekonomisk verklighet än den som vi faktiskt har upplevt, både här i Sverige och i de andra industriländerna. I den verklighet vi har haft att leva med har regeringen sett det som sin främsta uppgift, och det gäller såväl trepartiregeringen som senare folkpartiregeringen, att bekämpa arbetslöshet. Att de som vill arbeta också får göra det är viktigare än någonting annat för tryggheten, för välfärden och för inkomstfördelningen i vårt samhälle. Den målsättningen har krävt mångmiljardinsatser av staten för att klara varven, handelsstålet, tekoindustrin och många andra branscher i kris. De insatser som har gjorts har räddat jobben för många tusen människor och underlättat en nödvändig strukturomvandling, som ändå har blivit smärtsam för många av dem som berörts. Inom arbetsmarknadspolitiken har vi använt de traditionella instrumenten — beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning — i större skala än någonsin tidigare. Men detta har inte räckt. Problemen har krävt att vi också utvecklat en rad nya instrument.

Många ungdomar har t.ex. inte kunnat få fasta jobb, när företagen har haft svårigheter att klara jobben för de redan anställda. Det har med nödvändighet tagit tid, innan den allmänna förbättringen i ekonomin avspeglat sig i behov att anställa fler. Men skillnaden mellan de ca 2 96 vi har haft i arbetslöshet i Sverige även när den ekonomiska krisen var som djupast och de 6-8 96 som är vanliga i andra industriländer beror framför allt på en arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitik, byggd på tanken att arbete är en grundläggande mänsklig rättighet. Den är ett uttryck för en stark social ambition, som vi gemensamt står för i Sverige och som vi tillsammans bör utveckla. Herr talman! De ekonomiska svårigheterna har alltså varit stora. Ändå har den här treårsperioden gett många viktiga reformer, inom sysselsättningspolitiken men också för övrigt. En ny arbetsmiljölag, som kraftigt skärper kraven på skydd mot bl.a. kemiska risker och som vidgar insatserna mot även psykiska brister i arbetsmiljön, rätt till kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar, bättre villkor för de mindre företagen, en mer medveten u-landspolitik, större satsningar på kulturen — det är några av de många reformer som vi från liberalt håll fäster särskild vikt vid. Det riksmöte som vi nu avslutar har i hög grad haft en reformprägel, trots svårigheterna på det ekonomiska området. När folkpartiregeringen tillträdde i höstas var vår avsikt, som det stod i regeringsförklaringen, att ”sträva efter samförståndslösningar i hela folkets intresse”. Vi markerade att ”regering och riksdag måste ta sitt gemensamma ansvar för landet, genom ett nära och förtroendefullt samarbete”. Vi hade naturligtvis inga föreställningar om att vi som minoritetsregering kunde räkna med att få igenom allt vi ville. Tvärtom såg vi som självklart att resonemang och kompromisser skulle bli nödvändiga, och vi utgick också från att sådana diskussioner skulle kunna föras såväl med socialdemokraterna som med centern och moderaterna. Det här var i och för sig ingen ny tanke i svensk politik. Minoritetsregeringar har funnits tidigare. Under förra mandattiden hade vi en jämviktsriksdag, där samförståndslösningar också var nödvändiga men där man ibland fick tillgripa lottning för att komma fram till beslut, en metod som i och för sig inte är den mest idealiska. Vi har också från början arbetat med sikte på kontakt med de andra partierna om utformningen av viktiga förslag. I flera viktiga frågor har det också varit möjligt. I andra fall har partierna gjort klart att man inte önskar diskutera propositionerna innan de presenterats inför riksdagen. Den slutliga utformningen av besluten har då i högre grad fått ske genom överläggningar i utskotten. Därigenom har riksdagen självfallet haft ett större inflytande än om vi hade haft en majoritetsregering. I stort sett har det här också fungerat bra. Den samförståndstanke som varit den bärande grunden för regeringens arbete har i många centrala samhällsfrågor också accepterats av de andra partierna. I viktiga frågor har regeringens politik accepterats utan några ändringar eller tillägg av betydelse. Budgetpropositionen har antagits med bara några ganska marginella justeringar. Detsamma gäller arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska politiken. Andra områden skulle också kunna nämnas. En bred majoritet hade också nåtts om riktlinjerna för den framtida energipolitiken innan Harrisburgolyckan ledde till att viktiga delar av energipropositionen sköts upp i avvaktan på en rådgivande folkomröstning. Vissa frågor har av tidsskäl skjutits till kommande riksmöte. I andra har riksdagen under utskottsbehandlingen gjort ändringar i propositionerna utan att huvudinriktningen för den skull blivit någon annan. En genomgång av vad som har uträttats under 1978/79 års riksmöte ger knappast intryck av den passivitet och handlingsförlamning som det ibland har talats om. I fråga om arbetsmarknadsoch näringspolitik har en lång rad beslut fattats för att våra höga ambitioner i fråga om full sysselsättning skall kunna fullföljas. Arbetsförmedlingarna har förstärkts. Beslut har fattats om utökad användning av data inom förmedlingsverksamheten. Antalet personer som kan ges arbetsmarknadsutbildning har ökat genom en utbyggnad av den verksamheten. Fler platser kommer till i gymnasieskolan, så att vi kan ge utbildning åt det starkt växande antalet 16-åringar. På regeringens förslag har riksdagen fattat beslut om ett reformprogram som innebär starkt ökade ansträngningar att få fram meningsfull sysselsättning åt handikappade, bl.a. genom att anpassa arbetsplatser till deras behov. Med anledning av regeringens industripolitiska proposition har riksdagen för första gången slagit fast vilka riktlinjer som skall gälla för industripolitiken i en socialt styrd marknadsekonomi. På skatteområdet har ett helt nytt system för kommunal skatteutjämning införts. Det kommer att minska orättvisorna mellan kommuner med olika skatteunderlag och möjliggöra en utbyggnad av den kommunala servicen på angelägna områden. BI. a. får nu kommuner med ett besvärligt ekonomiskt läge möjligheter att förbättra bostadstilläggen för pensionärer. På det sociala fältet har stödet till barnfamiljerna byggts ut. Föräldraförsäkringen gör det möjligt för föräldrar att stanna hemma och vårda sjuka barn i större utsträckning än tidigare, och den nionde månaden i föräldraledigheten ersätts nu enligt inkomstbortfallsprincipen. Resurser har ställts till förfogande för föräldraundervisningen. Sverige har fått en ny trafikpolitik, som ersätter de gamla och sedan länge förlegade riktlinjerna från 1963. Det slås nu fast att samhällsekonomiska hänsyn måste prägla trafikbesluten, att regionala huvudmän bör ges ett ökat ansvar för trafikfrågorna, och att nya och mer okonventionella principer bör prövas för prissättningen på trafikområdet. Beslutet innebär bl.a. att staten garanterar ett riksnät av järnvägar och att statsbidrag skall utgå till länshuvudmännen för att de skall kunna klara en bra kollektivtrafik också i övrigt. Beslutet innebär en ny chans för järnvägstrafiken i Sverige. Flera av de förslag jag berört har syftat till ökad regional rättvisa. Det gäller t.ex. den kraftiga förbättringen av den kommunala skatteutjämningen, arbetsmarknadspolitiken och givetvis trafikpolitiken. Riksdagen har också, i huvudsak i enlighet med förslaget från regeringen, antagit riktlinjer för en ny regionalpolitik. Där slås det fast att vi inte kan förespegla människor att de under alla förhållanden skall kunna bo kvar och få precis det jobb de önskar på den ort där de en gång föddes, men att regionalpolitiken skall vara ett instrument att få ett livskraftigt och mångsidigt näringsliv i alla delar av vårt land. Systemet med stödområden görs om så att insatserna blir effektivare i de hårdast utsatta regionerna. Det direkta stödet till ny sysselsättning ökar kraftigt och de ekonomiska ramarna för statens stöd vidgas. Riksdagen har också antagit regeringens förslag till ny läroplan för grundskolan. Det har stor betydelse för den svenska skolan att denna skolreform kunde antas i relativt stor enighet. Den nya läroplanen satsar på kunskap. Den gamla tanken att skolan har till uppgift att lära eleverna läsa, skriva och räkna kommer till heders igen. Den ger också större valfrihet; den som vill fördjupa sig i något eller ett par ämnen får tillfälle att göra det inom de sammanhållna klassernas ram. Lärarnas, elevernas och föräldrarnas organisationer har uttalat sig positivt. Därmed finns det anledning att hoppas att det riksdagsbeslutet kommer att bidra till en bättre arbetsatmosfär i den svenska grundskolan. Många års strävanden, inte minst från det parti jag representerar, för en bättre närdemokrati har bl.a. tagit sig uttryck i två propositioner som rör beslutsfattandet i kommunerna. Genom propositionen om partsammansatta organ bryts dödläget i frågan om de kommunalanställdas medbestämmande. Förutsättningar skapas för en företagsdemokrati, anpassad till de särskilda förhållanden som råder i kommunerna. Möjligheterna att decentralisera beslutsfattande och bredda medborgarinflytandet vidgas genom den proposition om lokala organ, bl.a. kommundelsråd, som riksdagen bifallit. Den innebär att de kommundelsråd som finns och kan komma att inrättas får ges en egen budget och egna förvaltningsuppgifter i avvaktan på en mer långtgående reform med direktvalda kommundelsråd. Propositionen innebär också att institutionsstyrelser kan inrättas, med större inflytande för de direkt berörda på t.ex. daghem eller ålderdomshem. Ett vilande grundlagsförslag om förstärkta medborgerliga frioch rättigheter har antagits av riksdagen. Förslaget innebär starkaste möjliga skydd för yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och andra friheter som är vitala för vår demokrati. Efter år av debatt har nu bred politisk enighet nåtts om former för detta viktiga skydd. Riksdagen har behandlat huvuddelen av regeringens förslag mot krångel och onödig byråkrati. Riksdagen har också på regeringens förslag antagit en lag som innebär förbud mot investeringar i Sydafrika. I tre viktiga frågor, herr talman, har vi dock från regeringen och folkpartiet anledning att känna en viss besvikelse över riksdagsmajoritetens ställning. Den första frågan gäller marginalskatterna. Vi tog under trepartiregeringen viktiga steg mot ett rimligare skattesystem. Inflationsskyddet var det viktigaste. Nu ville vi gå vidare på den grund som folkpartiet, centern och moderata samlingspartiet var överens om i bl.a. skatteutredningen. Ett konkret beslut i vår om sänkta marginalskatter i de skikt där marginalskatterna är ett problem och där flertalet heltidsarbetande tjänstemän och arbetare finns skulle ha inneburit en viktig samlad reformering av inkomstskatten under den här treårsperioden. Vi var också från folkpartiets sida beredda att besluta om en finansiering av detta förslag, om det hade underlättat ett beslut i vår. Nu blir det inte så. Vi fick inte de andra partierna med oss på den uppläggningen. Frågan skjuts därför upp till en oviss behandling i höst. Jag är dock övertygad om att trycket från verkligheten, och särskilt från de många arbetarna och tjänstemännen, är så starkt att riksdagen tvingas ta hänsyn till det i höst och besluta om en rejäl sänkning av marginalskatterna. Den andra frågan gäller en mänskligare vård genom husläkare. Det viktiga här är inte beteckningen på reformen. Det centrala är att människor vill kunna få kontakt med en och samma läkare och veta vart de skall vända sig när de behöver vård. Oavsett om de andra partierna tycker det är obehagligt att använda ett begrepp för den strävan som folkpartiet fört fram, så innebär husläkartanken ett krav på en mer personlig vård man inte längre kan nonchalera. Den tredje frågan gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Det har alltid tagit emot för många konservativt tänkande när det blivit dags att ta de handfasta stegen bort från ett traditionellt mönster och för rättvisa åt kvinnorna. Och jämställdheten rymmer en stor förändring. Den berör oss alla i vårt vardagsliv, uppmanar oss att bryta med gamla fördomar om manligt och kvinnligt och i stället ta vårt fulla ansvar som individer. Den lag som riksdagen nu antog blev bara en halv lag. Den ger inte det stöd för den enskilde som en jämställdhetsombudsman skulle innebära. Den kräver inte det planmässiga och aktiva arbete av alla arbetsgivare som är ett nödvändigt komplement till ett förbud mot diskriminering. Också i den här frågan kommer vi från folkpartiet nu att gå ut och söka väljarnas stöd. Vi behöver en jämställdhetslag med tänder i, en lag som kan sätta fart på jämställdhetsarbetet också när man fortfarande är trög och ovillig ute på arbetsplatserna. Herr talman! Jag började med att beskriva hur Sverige kommit en bra bit på väg ur den ekonomiska krisen och hur 1979, om ingenting oförutsett inträffar, kan bli ett gott år i svensk ekonomi. Samtidigt som vi konstaterar det måste vi också slå fast att svensk ekonomi fortfarande står inför svåra och olösta problem. Också utan nya oljekriser har vi gjort inteckningar i framtiden som måste betalas. Vi har konsumerat i förskott, både som privatpersoner och genom stat och kommun. En stor del av en ökande produktion måste avsättas för investeringar och export, så att vi klarar balansen i vår ekonomi. Åtaganden mot framför allt de äldre kräver växande insatser genom stat och kommun. Samtidigt måste vi anstränga oss hårdare än hittills för att hålla tillbaka utgiftsökningarna i framför allt kommunerna. Även om vi lyckas bättre än hittills i det arbetet blir det mycket litet över de kommande åren för ökad privat konsumtion för de förvärvsarbetande grupperna. Detta är en verklighet vi inte kan tala oss bort ifrån. När mer måste användas för investeringar och export, blir mindre över för konsumtion. När vi satsar mycket på offentlig konsumtion, blir mindre över för privat konsumtion. Det är därför meningslöst att inom ramen för knappa samlade resurser på en och samma gång säga sig vara för ökade investeringar, ökad export, större insatser genom stat och kommun och högre reallöner än vad vi har i ett visst läge. Politik är som bekant att välja. Det finns inga val med bara fördelar. Det tror jag människor förstår bättre än vad vi politiker kanske ibland inbillar OSS. Men dessa besvärliga avvägningar inför framtiden kan bli ännu mycket svårare genom vad som händer på oljeområdet. Sverige är här extremt känsligt, och jag tänker då inte bara på risken för rena försörjningskriser. Vi är extra utsatta också genom att vi är beroende av en expanderande världsmarknad. Detta grundläggande faktum tål att upprepas: hälften av vad vår industri tillverkar säljs på export. En snabb ökning av exporten är nödvändig om vi skall återfå balansen i vår ekonomi. Därför måste vi noga följa vad som händer under de närmaste månaderna. Det kan gå hyggligt, med en stabilisering av oljemarknaden och fortsatta framgångar för vår export. Men vi kan också komma att utsättas för svåra påfrestningar, med allvarliga verkningar på prisutvecklingen, utrikeshandelsbalansen och produktionen. Vad som än händer med oljan kräver en lösning av våra framtida ekonomiska problem ett betydande ansvar från alla de parter som med sitt agerande påverkar svensk ekonomi och samhällsutveckling. Oavsett vilken regering vi har i höst är det därför enligt min mening naturligt att företrädare för statsmakterna och arbetsmarknadens parter sätter sig ner och resonerar om förutsättningarna för den ekonomiska politiken och för den avtalsrörelse som då skall föras. Självfallet har parterna på arbetsmarknaden sin frihet och sitt fulla ansvar för avtalsrörelsen, liksom regering och riksdag har ansvaret för den ekonomiska politiken. Men det hindrar inte att man från ömse sidor i höst kan behöva stämma av sin bild av hur oljekrisen och energifrågan i övrigt påverkar vår ekonomi, vilken förstärkning som behövs av finanspolitiken, hur konjunkturutveck lingen ter sig etc. Över huvud taget, herr talman, tror jag Sverige, liksom andra industriländer, står inför sådana problem på framför allt det ekonomiska området att det är nödvändigt att vi granskar och ärligt redovisar de val vi måste göra mellan olika anspråk i stället för att skapa orealistiska förväntningar som kraftigt överanstränger våra resurser. Det bör då vara en betydande styrka för vårt land att vi både i politiken och på arbetsmarknaden har en tradition av ansvar och samförstånd. Inte minst viktigt är det att vi har fackliga organisationer i Sverige som agerar utifrån en bred samhällssyn och en insikt om de vidare sammanhangen. I politiken har vi anledning att jämsides med en debatt om skiljelinjer också ta vara på det viktiga som förenar partierna och svenska folket. Det kan, herr talman, synas vara en djärv förhoppning inför en valrörelse, men jag tror ändå att det är en viktig föresats inför framtiden.

Herr talman! Vi har just upplevt en innovation i svensk parlamentarisk historia. Det har aldrig förut hänt att regeringschefen har inlett slutdebatten i riksdagen på våren, utan det har ju varit oppositionen som fått spela upp den. Jag tänkte att det skulle bli något förfärligt märkvärdigt när man så bröt alla våra traditioner. Nu kanske det inte var så märkvärdigt; Det var mest en retrospektiv skildring, som till största delen utmärkte sig för vad den inte innehöll. Där fanns det inte ett ord om budgetunderskott, icke ett ord om skattehöjningar, knappt ett ord om arbetslöshet och ingenting om framtiden — ingenting om vilken politik folkpartiet ämnade företräda. Vad som förekom var ett fasligt skällande på socialdemokratin, i god blockpolitisk anda, och det kan möjligen glädja herr Bohman. Under nära tre år har denna kammare haft en klar borgerlig majoritet. För tre år sedan lovade alla de borgerliga partierna att en sådan borgerlig majoritet skulle medföra stora och för medborgarna positiva samhällsförändringar. Sysselsättningen skulle öka kraftigt. Skattesystemet skulle göras om, skatterna sänkas, de privata inkomsterna öka. Kärnkraften skulle avvecklas. De fria marknadskrafterna skulle lösa svåra ekonomiska problem. Ett parti talade om 400 000 nya jobb. Ett parti sade: I vårt Sverige växer inte storföretagen ihop med staten. Ett parti sade: Det går att sänka skatten, om bara viljan finns. Nu vet vi emellertid vad som hände när det blev en klar borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Verkligheten har tvingat de borgerliga att svara på de frågor som de vägrade att svara på i valrörelsen 1976. Låt mig få sammanfatta de svaren genom att se tillbaka på tre års utveckling på tre viktiga områden, nämligen den ekonomiska, den sociala och den politiska utvecklingen. Även om vi under senare tid upplevt en viss konjunkturuppgång har den ekonomiska utvecklingen under den borgerliga treårsperioden i väsentliga avseenden inneburit en försvagning av landets och så gott som alla löntagares ekonomi. Industriinvesteringarna har gått ned. Därmed har nödvändiga framtidssatsningar uteblivit. Arbetslösheten har ökat. Särskilt allvarligt är läget för de unga. Industrisysselsättningen har minskat med omkring 100 000 jobb. Vart tolfte jobb inom industrin har fallit bort. I skogslänen har inte mindre än vart sjätte industrijobb försvunnit under den borgerliga regeringsperioden. Minskningen av industrisysselsättningen och raset i industriinvesteringarna är två tecken på att industrin nu är för liten i förhållande till övriga delar av ekonomin. Denna grundläggande obalans kommer att ställa stora krav på framtida insatser. De stora löntagargruppernas levnadsstandard har pressats ner. Därmed blir belastningen på framtida avtalsrörelser stor. De särskilda förmåner som de borgerliga beviljat grupper som redan har en god situation har inneburit ökade klyftor i samhället och en risk för social oro. Under de tre borgerliga åren har budgetunderskottet ökat från 3,6 miljarder kronor till 50 miljarder kronor — en tolvdubbling. Var tredje krona som staten betalar ut är en lånad krona. Det innebär stora inflationsrisker. Det innebär också ett hot mot framtidens sociala trygghet. Det är nog så gott att man betalar ut pensioner. Men det är inte så roligt för pensionärerna att var tredje krona de får i pension är en lånad krona — i svenska eller utländska banker eller via Tumba pappersbruk. Den borgerliga bostadspolitiken har på många håll skapat en socialt oacceptabel bostadsbrist samtidigt som de sociala orättvisor som är förknippade med boendet har ökat. Ola Ullsten redovisade uppgångssiffror. Och det går att göra — om man nämligen först låter den svenska ekonomin gå i botten, som skedde 1977, och sedan från detta absoluta bottenläge räknar vad som har hänt sedan dess. Då får man en viss uppgång. Och det är ju tur det, för det visar att vi åtminstone har tagit igen en del av vad som förlorats under tre år. Men för treårsperioden som helhet är det dystert. Men det må vara. Ännu allvarligare är att Ola Ullsten helt undvek att tala klarspråk om de svårigheter som vi har framför oss. Nu börjar de bördor som de borgerliga regeringarna lagt på framtiden att bli alarmerande. Det stora budgetunderskottet kastar väldiga skuggor över vår framtid. Vi riskerar oljebrist och bostadsbrist. Vi riskerar brist på jobb och industriell kapacitet. Och det fanns ingenting, i det anförande vi nyss hörde, av besked till alla de människor som känner djup oro för sina jobb. Nu är de borgerliga rätt duktiga på att skylla ifrån sig. Gösta Bohman brukar uppföra ett nummer -— själv skulle han väl säga paradnummer — där han skyller allt på tidigare socialdemokratiska regeringar. Och man skyller på ogynnsamma omständigheter till följd av den internationella utvecklingen. Visst har vi levat i svåra tider. Och visst har varje regering haft stora besvärligheter att möta. Men det hindrar inte att vi i dessa svåra tider också fått leva med en oskicklig borgerlig politik och en borgerlig splittring. Och det är en väsentlig förklaring till de ekonomiska svårigheter som vi fått uppleva under de gångna tre åren. Den sociala utvecklingen har vridits åt höger. De ekonomiska och sociala klyftorna i vårt land har vidgats. Det har vi visat med utförligt material, senast ien artikel av Kjell-Olof Feldt. Det är arbetare och tjänstemän som fått se sin levnadsstandard gröpas ur. Samtidigt får olika former av arbetsfria inkomster allt större svängrum. Allt fler människor har känt hotet från den ökande arbetslösheten. Hårdast drabbas de unga. Det kan inte finnas något värre för en ung människa än att finna att hon saknar värde, att hennes arbetsvilja och skaparkraft inte behövs för vår gemensamma försörjning. Därför måste man med skärpa vända sig mot dem som i debatten nu gör sig allt bredare och som tycks mena att ungdomsarbetslösheten till stor del är de ungas eget fel. Så säger man i dagom unga arbetslösa. Snart kanske vi får höra det om de handikappade och om de sjuka —att det till stor del är deras eget fel. Och då är vi på väg mot ett kallt och hårt samhälle, där styrka och framgång förhärligas och svaghet och mänsklig skröplighet föraktas, ett samhälle med allt skarpare gränser mellan människor. Det är ett sådant samhälle som tonar fram i de hårda kampanjer mot löntagarna som nu bedrivs. Är du stark och satsar på dig själv kan du få sjunga med ABBA och spela center i NHL. Och gärna det. Men vi säger: Är vi tillsammans starka och satsar på solidariteten kan även de svaga få arbete, alla en chans att utvecklas, gemenskapen en möjlighet att leva. Där går en djup ideologisk skiljelinje. Arbetslösheten är ett ont i sig, ett långsamt tärande på självförtroende, en växande känsla av att stå utanför. Därför finns det också ett samband mellan arbetslöshet och det missbruk av alkohol och narkotika som måste betraktas som ett allt allvarligare problem. Om vi accepterar ett samhälle med hög arbetslöshet, så accepterar vi också ett samhälle där många människor slås ut från arbetsoch samhällsgemenskapen, ett samhälle där människor blir något slags avfallsprodukt från ett okänsligt ekonomiskt system. Under de gångna tre åren har den sociala tryggheten på många orter och i många delar av vårt land skakats av branschkriser, industrinedläggningar, driftinskränkningar. Och många löntagare har upplevt hur bräcklig tryggheten är när den ekonomiska makten över företagen vilar i händer bortom demokratiskt inflytande och den politiska makten vilar i händer, som inte i första hand är inriktade på att hävda löntagarnas rättigheter och trygghet. Det är så lätt — tyvärr snuddade Ola Ullsten vid det på TCO:s kongress — att säga att arbetslösheten är ungdomens eget fel. Jag tror att Kjell-Olof Feldt i går nämnde att vi som träffade de ungdomar från Horndal som häromdagen uppförde en pjäs utanför riksdagshuset har en annan uppfattning. De hade både mod och kampanda men däremot inget jobb. Det är väldigt många ungdomar i detta land som befinner sig i den situationen. För många utsatta människor i vårt land utgör sunda statsfinanser en viktig trygghetsgaranti. Under borgerlig regim har vi nu på kort tid fått bevittna hur statsfinanserna rasat så att var tredje krona som betalas ut i pension och barnbidrag är lånade pengar. Allt oftare talas det nu om att vi befinner oss i en statsfinansiell kris. Och allt oftare får vi höra att den måste lösas genom minskad samhällssolidaritet. Det är främst moderaterna som bland de politiska partierna söker fånga in dessa bakåtsträveriets vindar. Om dem hade Ola Ullsten intet ord att säga. Efter att i regeringsställning aktivt ha medverkat till att den statsfinansiella krisen uppstått vägrar man hårdnackat som oppositionsparti att diskutera något slag av skatteökningar ens för att fylla de hål i budgeten som sänkningar av de direkta skatterna lämnar. I stället lovar man besparingar. Men ännu har ingen moderat haft rakryggigheten att tala om var dessa besparingar skall tas, besparingar som ger reella belopp. Jag upprepar den fråga till Gösta Bohman som jag utan resultat ställde här i riksdagen den 18 maj: Från vem skall ni ta de många miljarder ni lovar att spara in? Är det pensionärerna? Är det barnfamiljerna? Är det de sjuka? Är det de handikappade? Den politiska utvecklingen i den borgerliga riksdagsmajoritetens Sverige har sannerligen inte inneburit någon förstärkning av tilltron till demokratins förmåga att lösa för människorna viktiga problem. I valrörelsen utfärdade de borgerliga partierna allsköns löften om stora reformer och sänkta skatter av olika slag. Efter valet övergav de borgerliga sina vallöften. I stället för härliga tider och strålande reformer blev det dyrtid, svångremmar och ökad arbetslöshet. Samtidigt blottlades obarmhärtigt den djupa splittringen mellan de borgerliga partierna. Man hade begärt den politiska makten utan att tala om hur den skulle användas. Så fick vi bevittna hur, i fråga efter fråga, splittringen lade en förlamande hand över regeringsarbetet. Det medförde en dålig politik som snabbt fick sitt genomslag i människors vardag. Det medförde också att människorna i en tid med stora problem och tilltagande otrygghet fick uppleva att de politiker vars ansvar det var att i regeringsställning leda landet, spillde sina krafter på inbördes käbbel. Det är nästan rörande att höra herr Bohman nu bedyra att det bara var kärnkraften som spräckte regeringen. Varje tidningsläsare, TV-tittare och radiolyssnare vet att ni var osams om i stort sett allting. Därför kändes det i mycket vida kretsar i vårt land som en befrielse när denna regering äntligen avgick. En sak vet vi nu: Ett löfte om en borgerlig trepartiregering blir aldrig mer trovärdigt om deltagarna inte före valet kan redovisa ett gemensamt, konkret program. Ytterligare en sak vet vi nu: I en borgerlig trepartiregering blir högerinflytandet i praktiken stort. Den kan j praktiken bara enas om att föra en mot arbetarrörelsen riktad, hård blockpolitik, vilket i sak i första hand drabbar de stora breda löntagargrupperna. Den borgerliga riksdagsmajoriteten misslyckades inte bara med att skapa en hållfast majoritetsregering. Den klarade inte heller att av egen kraft skapa en regering som kunde ersätta den nesligen fallna trepartiregeringen. Trots vår ställning som oppositionsparti och trots att vi förvägrades nyval medverkade socialdemokraterna till att Sverige över huvud taget kunde få en regering. Egentligen var det ett orimligt ansvar vi nödgades ta på oss. Men vi ville förhindra en kris för parlamentarismen, och vi ville konstruktivt medverka till att genomföra frågor som är viktiga för breda folkgruppers trygghet. I jämförelse med trepartiregeringen har folkpartiregeringen i viktiga avseenden inneburit en förbättring. Det blev slut på den för politikens anseende så plågsamma process som utspelade sig när den borgerliga riksdagsmajoriteten inte kunde lösa regeringsfrågan. Det har inneburit en klar fördel att det inte funnits något direkt moderatinflytande i regeringen. Vi fick en delvis upplösning av blockpolitiken. Det innebar ett ökat inflytande för socialdemokraterna på viktiga om än begränsade områden. Det var självfallet av stor betydelse för oss och de grupper vi främst företräder att en sådan förändring av politikens inriktning kunde komma till stånd. Under trepartiregeringens tid kunde bara enstaka socialdemokratiska förslag om t.ex. stöd åt de dövblinda och om Hornborgasjöns restaurering tränga igenom den borgerliga självtillräckligheten. Under den gångna sessionen har vi kunnat påverka riksdagsbesluten i flera stora frågor — familjepolitiken, varvspolitiken, utbildningspolitiken, trafikpolitiken, energipolitiken för att ta några exempel — ibland i samarbete med folkpartiet, ibland med centern. Vi politiker kanske har en benägenhet att alltför mycket teckna i svart och vitt. Jag har velat markera att det förekommit goda insatser från folkpartiregeringens sida, både kollektivt och individuellt. Men vi underströk från början att det bara kunde vara fråga om en provisorisk regering för tiden fram till valet. Under senare tid har det också blivit allt tydligare att folkpartiregeringen kommit att tappa fotfästet i riksdagen. Regeringen har inte lyckats skapa det nära och förtroendefulla samarbete med riksdagen som man i regeringsdeklarationen sade sig eftersträva. Och man har lidit nederlag i en rad av de frågor som man i regeringsdeklarationen framhöll som särskilt viktiga. Jag tror att regeringen har begått ett misstag genom att i första hand söka förankra sin politik i massmedia i stället för att förankra den i riksdagen. Riksdagsmän tycker, oberoende av parti, illa om att i bästa fall få läsa om regeringsförslagen i tunna pressmeddelanden. Riksdagsledamöter vill bemötas med respekt. Jag tror också att det varit ett misstag att i så hög grad försöka ge förslagen en fokpartistisk prägel. Med hänsyn till röstförhållandena i riksdagen är det inte så märkvärdigt om man då stöter på patrull. Häromdagen fick regeringen i en votering 29 röster. Starkare var inte regeringen. Det finns det siffror på. Därför kan jag inte uppleva det som annat än litet märkvärdigt när Ola Ullsten talar om en ”viss besvikelse” över att riksdagen inte följde folkpartiets förslag om marginalskatten. Det var alltså riksdagen som var dum! Det kunde också vara så att folkpartiet bedömde situationen fel angående var riksdagen stod och var folkopinionen stod när det gällde att betala notan innan man lovar förmåner, när det gällde fördelningen mellan olika människor i samhället och när det gällde kontakten med de stora löntagarorganisationerna, LO och TCO, för att ta ett exempel. Regeringens företrädare brukar förklara bort sina motgångar med att hävda att man tagit hänsyn till andra meningar i riksdagen. Det stämmer inte, i varje fall inte i många fall. Regeringen har visat bristande hänsyn till riksdagsmajoriteten genom att underlåta att förankra sina förslag. Därför har riksdagsmajoriteten tvingats att förkasta dem eller fått lägga ner orimligt stor tid på att ibland från grunden omarbeta regeringsförslag. Det är en mycket viktig förklaring till den stora arbetsbelastningen i vår och till att vi sitter här den 9 juni. Nu är det i och för sig hedervärt att driva sina förslag, slåss för sina idéer. Men då måste man också vara beredd att bära konsekvenserna.

De grundläggande principerna är solklara. Parlamentarismen bygger på att väljaren kan utkräva ansvar. En regering som tappar förankringen i riksdagen bör avgå. 1920-talets minoritetsregeringar följde den principen strikt även vid, jämfört med i dag, mindre nederlag. Det märkliga är att den nuvarande folkpartiregeringen är så ensidigt inriktad på att stanna kvar vid regeringsmakten fram till valet att man över huvud taget inte diskuterat dessa problem. Nederlag viftas bort och förklaras vara betydelselösa. Nya ord uppfinns: avslag kallas vidareutveckling, nederlag betecknas som framgång. Uppfinningsrikedomen är stor. Och den liberala pressen tiger. Tänk om Arvid Lindman när han led nederlag på inmalningstvånget skulle ha sagt att det bara var en vidareutveckling av regeringens tankegångar! Eller om Rickard Sandler när regeringen fälldes på direktiven till Stripa skulle ha sagt: Det var egentligen en framgång; vi har tagit hänsyn till riksdagsmajoriteten. — Men de tog alltså konsekvenserna. Enligt de parlamentarismens principer som vi byggt upp här i landet borde regeringen efter de risker man har tagit att driva ensidigt folkpartistiska förslag ha avgått. Vi socialdemokrater kommer inte att driva det kravet, t.ex. i form av ett misstroendevotum. Det vore opraktiskt eftersom det bara återstår tre månader till valet. Dessutom kan vi ju anses ha medverkat till denna regerings tillkomst som ett provisorium fram till valet. Och det skulle i mångas ögon se konstigt ut om vi ville förmena den att vara kvar den utmätta tiden. Men det är viktigt att resa den principiella frågan och att inte av taktiska skäl göra rent hus med parlamentarismens principer. Vi kommer förhoppningsvis att fortsätta att leva med en demokrati och ett parlament som kommer att ställas inför mycket olikartade situationer i de decennier som kommer. Därför tror jag att folkpartiet även från sin egen synpunkt gjorde klokt i att under tiden fram till valet betrakta folkpartiregeringen som en expeditionsministär, eller en regering med i huvudsak administrativa uppgifter, om det låter bättre. Det här är en principiell ståndpunkt som jag tror det är viktigt att man utan taktiska sidoblickar vågar hävda i Sveriges riksdag. Men det viktigaste skälet till att vi från början ville markera att denna regering måste betraktas som provisorisk är att en så bräcklig regering icke kan förväntas ha förmåga att forma en långsiktig politik. Erfarenheterna denna vår har bekräftat att detta är riktigt. När denna regering avgår i höst kommer den att efterlämna brister med allvarliga konsekvenser för det svenska samhället, nämligen brist på virke, brist på bostäder, brist på olja och brist på pengar i statskassan. Det första är ett hot mot sysselsättningen i skogsindustrin nästa år. Det andra är ett hot framför allt mot unga människor, som vill sätta bo. Det tredje är ett allvarligt hot mot vår försörjning nästa vinter, och regeringen har ju inte skördat några lagrar på den punkten. Det fjärde är ett hot om inflation och social trygghet. Detta kommer folkpartiregeringen att efterlämna, och det blir de mycket tunga uppgifter som den regering som tillträder i höst får gripa sig an. Det vet vi redan nu. Dessa brister kan lätt bryta ryggen av den högkonjunktur, som vi så väl behöver för att börja reparera de ekonomiska skadorna. De utgör ett direkt hot mot sysselsättningen och tryggheten. Detta budgetunderskott är, menar jag, i en uppåtgående konjunktur en krutdurk, som kan utlösa en förödande prisoch kostnadsexplosion. Därmed är det, herr talman, också klarlagt att den borgerliga riksdagsmajoriteten inte haft kraften att forma en långsiktig politik. Den har föga anledning att yvas över den ekonomiska utveckling, den sociala utveckling och den politiska utveckling den har att redovisa för det svenska folket. Nu spekuleras det på sina håll om möjligheten av en borgerlig riksdagsmajoritet efter valet. Man spekulerar över hur man skall fördela makten och hur man skall gruppera sig sinsemellan. Men det står nästan ingenting om vartill man i så fall skulle använda makten. Det är nog i grunden bara en fråga som det svenska folket är intresserat att få svar på i sammanhanget. Vilket gemensamt program kan de borgerliga partierna erbjuda väljarna före valet? Den här gången torde det bli betydligt svårare att smita undan den frågan. Herr talman! I dessa dagar samlas skolbarnen till avslutning, och Gösta Bohman tänker på den blomstertid. Men den bild vi får av världen i dag och av den framtid vi kan skönja på 1980-talet är inte rutinmässigt glättad. Den är kärv. Vi kan tycka det är bra med en uppgång i konjunkturen, som innebär att vi kan ta igen en del av det vi förlorat under de borgerliga åren. Men det finns inga tecken på att den djupa ekonomiska krisen i västvärlden skulle vara på väg att hävas. Miljoner människor går utan arbete. Inflationen tar på nytt fart och förefaller att stabiliseras i tvåsiffriga tal i ett för omvärlden så viktigt land som USA. Resignationen breder ut sig, benägenheten att betrakta en viss del av befolkningen som om den tillhörde en oundviklig grupp av arbetslösa eller I ett sådant klimat är kampen om jobben och den egna tryggheten hård. Tilltron till parlamentariska lösningar undergrävs, medmänskligheten ger vika för egoism. Vi ser även här denna nya cynism grina emot oss i olika skapelser. Vinna eller försvinna, som det heter på Svenska arbetsgivareföreningens glättade annonstavlor. Den sociala utslagningen upphöjes till norm. Återigen hotar oljepriserna att öka drastiskt och energiförsörjningen i världen ter sig alltmer osäker och svårhanterlig. Det är en av orsakerna till att sammanhållning och solidaritet mellan människor, nationer och regimer hotas. Hoppet om en ny, rättvis internationell ordning skingras. Riskerna för en oöverskådlig social katastrof i de fattiga länderna ökar. I dessa kärva perspektiv skall vi utveckla vårt eget land. Mycket är då beroende av den handlingskraft som regering och riksdag kan uppvisa. Mycket är också beroende av det klimat av samverkan eller konfrontation som vi kan skapa här i landet. Det är mot denna bakgrund som vi socialdemokrater med djup oro betraktar de kampanjer med stöd av väldiga penningsummor som Svenska arbetsgivareföreningen och andra s.k. företagarsammanslutningar bedriver runt om i vårt land. Dessa kampanjer piskar upp en stämning av konfrontation och hårda sociala motsättningar. De uppfattas som riktade direkt mot löntagarnas reallöner, deras sociala förmåner, deras krav på medbestämmande i det ekonomiska livet. Dessa kampanjer drivs i många fall med ytterligt vulgära metoder. En sådan kampanj leds av Svenska företagares riksförbund. Dess annonser utgör inte några tillfälliga övertramp. De publiceras vecka efter vecka i pressen runt om i vårt land. I stora annonser anklagas arbetarrörelsen för att vilja införa öststatssystem i Sverige, dvs. diktatur. Och när diktaturen väl är etablerad skall Sveriges styras av de tre dikatorerna Gunnar Nilsson, Lennart Bodström och Erik Svensson. Det är en avskyvärd kampanj. Anklagelserna är kränkande mot de tre personerna — de är kränkande mot hela den svenska arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen och ytterst egentligen mot arbetare, tjänstemän och hyresgäster. Detta förbund är i själva verket inte en seriös företagarorganisation utan mest en borgerlig propagandaorganisation. Ingen skugga skall därför falla över landets alla seriösa småföretagare för kampanjen. Men samtidigt med att man bedriver denna oerhört kränkande kampanj mot oss, skryter man med att en rad borgerliga riksdagsledamöter är medlemmar och därmed ansvariga.

Det hedrar honom. Det var en bra och nödvändig renhållningsåtgärd. Det är sant som Ola Ullsten sade, att kampanjen ”inte är något bra sätt att övertyga om sin trohet mot det öppna samhälle som man säger sig försvara”. Nu blir min fråga: Vad säger Thorbjörn Fälldin? Vad säger Gösta Bohman? Ert svar är viktigt för det andliga klimatet i vårt land. Det kommer att ställas stora krav på människorna om vi skall klara 1980-talets problem. Att komma med braskande löften om väldiga standardförbättringar skulle vara att föra folk bakom ljuset. Vi måste öka sparande och kapitalbildning för att kunna bygga ut industrin och öka bostadsbyggandet. Vi måste öka vår export för att slippa låna oss fram i utlandet. Vi måste sanera statens finanser. Vi måste trygga jobben för människorna. För att klara allt detta är det nödvändigt att hålla samman olika grupper i samhället. Ingen kan kräva att löntagarna skall visa återhållsamhet, om de kan se att klyftorna åter ökar. En sådan politik kan inte fungera i vårt land. Om vi begär att människorna skall ta ansvar — då måste de också få inflytande och en rättvis andel av produktionsresultatet. Det ligger en djup sanning i detta — att samhällsbygget kräver solidaritet mellan människorna. Det var med denna insikt som socialdemokratin kunde prägla samhällsutvecklingen i många år. Det är med denna insikt som vi vill möta framtidens problem. Vi socialdemokrater har lagt fram ett program med utgångspunkt i dessa krav på politiken. Det programmet är väl känt här i riksdagen. Vi kommer att redovisa det för medborgarna. Därför skall jag inskränka mig till en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna. Vi har förslag till åtgärder för att få i gång ekonomin igen. Genom en kraftig satsning på bostadsbyggandet — en satsning som är dubbelt nödvändig för att undgå den alltmer hotande bostadsbristen — får vi direkt positiva effekter för stora delar av den svenska industrin. Genom åtgärder för att stimulera forskningsoch utvecklingsarbete och genom en förstärkning av den kollektiva kapitalbildningen skapar vi resurser för en mera långsiktig utveckling av näringslivet. Genom åtgärder som riktas till branscher och regioner med särskilda problem — som t.ex. det speciella programmet för Norrbotten — får vi garantier för att pengarna används för att skapa nya utvecklingsmöjligheter. Vi har förslag till åtgärder för en rättvis fördelning både av de nödvändiga ekonomiska åtagandena och av de resurser vi som samhälle ändå förfogar över. Vi har lagt fram förslag till en skattereform, som skapar större rättvisa mellan olika inkomstgrupper och som ger de flesta vanliga inkomsttagare skattelättnader. Ni lovade från borgerligt håll ett nytt skattesystem, men ni har misslyckats under de tre åren. Nu är det vår tur att skapa ett system där vi övergår till mindre beskattning av inkomsterna. Vi lägger i stället beskattningen på produktionen i högre grad, varigenom vi kommer åt orättvisa avdrag och orättvisa spekulationsvinster. Vi är de enda som har ett program när det gäller skatterna. Vi har samtidigt visat hur man ekonomiskt kan stärka de mest utsatta grupperna, barnfamiljerna och pensionärerna, och hur vi kan gå vidare med den utbyggnad av barnomsorg och sjukvård som gör tillvaron tryggare för dessa grupper. Vi har förslag till hur människornas inflytande över den ekonomiska utvecklingen skall öka. För även det är en förutsättning för att den nödvändiga återhållsamheten skall kunna genomföras: människorna måste känna att de kan påverka hur deras uppoffringar används och att vinsterna också kommer dem till godo, som gjorde uppoffringen. Därför vill vi stärka arbetsrättslagstiftningen till löntagarnas förmån. Därför vill vi ge samhället och löntagarna ett ökat inflytande över kapitalbildningen. Den politiska debatten handlar mycket om skatter, investeringar, handelsbalans och sådant, som kan kännas tekniskt och svårt för den som inte själv är expert. Egentligen handlar debatten om vilka medel vi skall använda för att skapa det bättre samhälle vi drömmer om, och självklart måste vi diskutera hur dessa medel skall göras så ändamålsenliga som möjligt. Men låt oss inte i debatten om medlen tappa bort de politiska målen. Låt oss inte glömma att skatteskalor och investeringskvoter tillsammans bara är hjälpmedel för att skapa ett samhälle med goda livsvillkor för medborgarna — och låt oss inte glömma bort att diskutera också vad denna livskvalitet skall innefatta. Man kan lägga in skiftande betydelser i ordet livskvalitet. I ett fattigt samhälle är det naturligt att man främst lägger tonvikten vid materiella förbättringar. I ett samhälle där den materiella grundtryggheten blivit mera självklar diskuterar man i ökad utsträckning andra värden, som t.ex. mer tid för familjen och för egen mänsklig utveckling. Kanske är det så att man tenderar att lägga in i begreppet livskvalitet just det som det egna samhället saknar. Det moderna industrisamhället har i vissa avseenden gjort tillvaron hårdare för människorna. Därför finns det grupper som menar att om vi avstår från tillväxt och teknologisk utveckling, blir livskvaliteten i gengäld högre. Det är emellertid en slutsats lika farligt förenklad som 1950-talets oskuldsfulla tro att den tekniska utvecklingen automatiskt skulle betyda ett bättre samhälle för alla att leva i. Det avgörande är hur vi använder tekniken och på vilka villkor tillväxten sker. Men vi kommer inte ifrån att en materiell grundtrygghet är en förutsättning för ett liv där människor får ut mera av tillvaron än det rena, hårda slitet för brödfödan. Inte minst de senaste åren av borgerlig svångremspolitik har visat att en stillastående ekonomi inte är någon garanti för höjd livskvalitet. Tvärtom har den ökat hårdheten i de villkor samhället ger sina medborgare. Och i de kyliga högervindarnas tid hör vi nu också allt oftare kraven att de sociala trygghetsreformerna måste begränsas, att vi måste acceptera en ständig restpost av arbetslösa och att människor måste vara beredda att bryta upp från sina hem för att alls få jobb. Därför är det angeläget att slå fast att den sociala grundtryggheten — som t.ex. rätten till utbildning och sjukhusvård, till trygghet på ålderdomen, till en bra bostad — hör till de livskvaliteter som vi måste slå vakt om. Och det känns lika nödvändigt att betona att rätten till ett arbete också ingår i de grundläggande kvalitetskraven på samhället. Och dessa rättigheter måste tillkomma alla. Det är inte inkomsten som skall avgöra om man har råd att vårda sin hälsa eller ge sina barn utbildning. Det är inte heller bara de friska, starka och välutbildade som skall ha tillträde till arbetsmarknaden utan också de handikappade, de som saknar tidigare yrkeserfarenhet, de litet äldre och kanske yrkesskadade. Fören av de allra nödvändigaste livskvaliteterna —det är att varje människa skall känna att han eller hon har ett värde för andra människor, att han eller hon behövs i samhället. Vi är alla medborgare: våra egna möjligheter till utveckling och ett gott liv bestäms av hur samhället ser ut. Därför måste vi kräva lika rätt för alla att påverka de olika beslut — politiska eller ekonomiska — som formar samhället och våra egna liv. Därför måste vi kräva en rättvis fördelning av samhällets resurser. Och därför kräver vi lika rätt för alla att delta i det vardagsarbete som formar samhällsbyggnaden. Men i dag är det många grupper som på det ena eller andra sättet står vid sidan av samhällslivet. Det är grupper som alla står utanför själva produktionslivet. Tydligast ser vi det när det gäller dem vi kallar socialt utslagna. Men i vidare bemärkelse är det fler och större grupper som står utanför, som lätt glöms bort eller inte riktigt räknas när vi planerar för samhällets utveckling. Jag tänker bl.a. på barnen och de äldre. I den gamla tidens samhälle ingick alla, både små barn och värkbrutna åldringar, i produktionssystemet. Det finns ingen som helst anledning att romantisera det samhället — det knäckte människorna, inte minst barnen, både fysiskt och psykiskt. Men när vi lyfte bort arbetets börda från dem som var för unga eller för gamla för att riktigt orka med den, när vi gav barnen rätt att vara barn och de gamla rätt att vila ut efter ett strävsamt liv, tog vi kanske också ifrån dem någonting: rätten att behövas i samhället. Kanske är det därför våra samhällen är så illa planerade för barnen och de gamla. Arbetslivet är inte uppbyggt för att passa ihop med små barn eller gamla trötta föräldrar. Barnomsorgen liksom äldrevården nämns som de främsta exemplen på samhällstjänster, som är otillräckligt utbyggda. Och det är betecknande att så många av dem som arbetar för barnens rättigheter gör det med parollen ”barnen är framtiden”. Men vi behöver faktiskt inte barnen bara som en kommande arbetskraft, som skall betala för våra pensioner när vi själva blir gamla. Barnen är inte bara framtiden, de är också nutiden, och vi behöver våra barn nu. Vi behöver dem, därför att möjligheterna att umgås med barn ger oss så mycket av det som ligger i begreppet livskvalitet: att upptäcka sig själv genom samspelet med andra, att ge och ta emot känslor, att ta ansvar för andra, att utforska världen med den nyfikenhet och fantasi som är barnets egen. På samma sätt behöver vi våra äldre. Vi behöver deras kunskaper och erfarenheter om människor och om samhälle. Vi behöver deras minnen av den tid som gått men som är bakgrunden till och rötterna för vårt eget liv och vårt eget nu. Folken i de gamla kolonialländerna har vunnit ökad självrespekt och identitet genom att återerövra sitt eget förflutna och sin egen historia. På samma sätt behöver vi den trygghet som ligger i att känna sin egen bakgrund. Detta är också livskvalitet. Det visar inte minst dagens intresse för att ”gräva där du står”, som blivit något av en folkrörelse i Sverige. Vi talar om äldrevård och vi talar om barnomsorg. Visst har barnen och de gamla rätt till omsorg och vård. Men låt oss akta oss för att se på dem som passiva grupper, som bara är föremål för vår omvårdnad. Det är också grupper som kan ge oerhört mycket till samhället — om vi förstår att ta emot dem på rätt sätt. Men vi måste erkänna att vi kanske inte alltid gör det. Barnen och de något äldre hamnar ofta litet vid sidan om. Vi får allt tätare rapporter från skolan om att oro och okoncentration sprider sig allt längre ner i åldrarna. Vi vet att många gamla plågas av ensamhet och att bristen på mänskliga och meningsfulla kontakter bryter ned dem i förtid. Varför är det så? Varför har barnen och de äldre det svårt i ett samhälle som är tillräckligt rikt för att ingen skulle behöva bli försummad? Mycket beror på att villkoren i boende och arbetsliv inte är avpassade efter barns och andras behov. De som står mitt uppe i yrkesliv och politisk-facklig verksamhet är alltför ofta jagade av klocka och almanacka samt av ett evigt dåligt samvete för att inte hinna allt det man måste. När tillvaron måste organiseras på minuten för att vardagsrutinerna skall fungera, då finns det inte mycket tid över för att bara umgås med människor, för att utveckla sig själv eller för att intressera sig för omvärlden. Därför räcker det inte med ett allmänt vackert tal om att vi ”måste återupprätta familjen”. Vad hjälper det de ensamstående föräldrarna, de skiftarbetande, de lågavlönade som pressas av ekonomiska bekymmer eller dem som har egna problem till följd av sjukdom eller arbetslöshet? Inte heller är det någon lösning att — som i försåtligt reaktionära vändningar nu hörs från dem som ogillar kvinnans frigörelse — återgå till den gamla ordningen med en uppdelning av livsfunktionerna, så att mannen tar hand om yrkeslivet och kvinnan om familjelivet. Barnen har rätt till båda sina föräldrar, och både man och kvinna har rätt att få utvecklas såväl genom mänskliga relationer som genom yrkesliv. Därför rymmer sextimmarsdagen en fin vision av ett jämställdhetens och ett barnens samhälle. Det vi måste göra är att skapa sådana ekonomiska och sociala villkor i samhället att föräldrar får faktiska möjligheter att ta ansvar för sina barn, att vuxna barn får möjlighet att behålla kontakterna med sina föräldrar och att vi alla, oavsett ålder och släktskap, har tid med våra medmänniskor. Vi måste ändra villkoren i arbetslivet, så att det blir möjligt att ägna tid och intresse åt yrke, familj och samhällsarbete. Vi måste bygga våra samhällen så, att de ger förutsättningar för förtroendefulla kontakter och samarbete människor emellan. Men ändå —det handlar inte bara om yttre ting. De många gånger pressande villkoren för barn och gamla handlar inte bara om sådant som brist på tid och långa avstånd. Det handlar också om vad vi värderar som viktigt i tillvaron. Hur skapar man förtroendefulla mänskliga kontakter i ett samhälle vars grundprincip är konkurrensen, och där var och en av oss måste kämpa mot de andra för att få sin del? Hur får man människor att känna att mänskliga kontakter är viktiga i ett samhälle, där det är viktigare att ha de senaste märkesjeansen och den senaste discoplattan än att kunna trösta en kamrat som har det svårt? Vuxna jagas ständigt av konkurrensens och kommersialismens krav på att leva upp till bestämda idealbilder i stället för att försöka finna det som är den egna vägen och den egna personligheten, och hur skall de då kunna hjälpa sina barn att finna sin egen väg? Det är den delen av ”tillväxtsamhället” och ”prylsamhället” som vi har särskild anledning att vända oss emot — inte emot den materiella standarden och den trygghet som den ger, men väl emot de krafter som försöker utnyttja dessa helt rimliga behov till att skapa falska idealbilder, att köpandet är lyckan och att det är viktigare vad man har på sig än hur man beter sig mot sina medmänniskor. I ett sådant samhälle kommer barn och äldre att fara illa, därför att det som de har att ge inte faller in i ramen för de kommersiella värderingarna. Men i det solidaritetens samhälle, där vi arbetar tillsammans med varandra för gemensamma intressen och där vi alltså förtroendefullt kan vända oss till våra medmänniskor, därför att de inte längre är våra konkurrenter eller våra domare, där finns det plats för alla de livskvaliteter som ryms i leken med ett barn eller samtalet om gångna tider med dem som själva var med. En del fruktar eller hoppas att egoismen skall göra sig bredare i samhället, att reaktionens snåla högervindar skall blåsa, därför att människorna känner fruktan. Jag tror inte det. Socialdemokratin kommer i varje fall inte att ta ett steg tillbaka. Vi kommer att med stor glädje föra en offensiv kamp för solidaritetens och gemenskapens idéer. Det goda samhälle vi eftersträvar bygger på en förmåga till inlevelse i andra människors villkor, på en vilja till sammanhållning och gemenskap.